Herr talman! Maria Leissner har frågat mig om Sverige har kontaktat cypriotiska myndigheter för att be dem genomföra kontroll av syriska flyktingar som avser att resa till Sverige. Svaret på frågan är att Sverige inte har tagit några sådana kontakter. Svenska myndigheter prövar enligt våra regler vilka som skall få resa in i Sverige. Även Cypern har regler för sin gränskontroll. Det finns inget som säger att den gränskontrollen skulle vara mer restriktiv gentemot personer som avser att resa till Sverige.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, som ju är tillfredsställande. Skälet till min fråga är att jag har fått klara uppgifter om att syriska flyktingar som har flytt från Libanon via Cypern har blivit stoppade där när de har velat fortsätta för att söka asyl här i Sverige. Jag tycker att det är alldeles utomordentligt att svenska myndigheter inte är den direkta orsaken till att de inte har kunnat fortsätta. Det är bra, därför att det är väsentligt att Prot. 1988/89:117 Sverige hjälper till att slå vakt om de internationella principer som finns för 19 maj 1989 flyktingpolitiken, bl.a. en route-principen som säger att en flykting skall kunna färdas genom ett antal olika länder, om det inte görs uppehåll under en längre tid, för kunna komma fram till det land där han vill söka asyl. Jag hoppas att de cypriotiska myndigheterna — om de skulle ha kontakter med de svenska myndigheterna i framtiden — får klart för sig att Sverige inte vägrar inresa för asylsökande som saknar visum.
Herr talman! Det kanske är överflödigt med en kommentar. Vi är ju överens Maria Leissner och jag. Jag vill bara tillägga att Cypern har ett alldeles speciellt geografiskt läge. UNHCR — FN:s flyktingkommissariat — är sedan flera år tillbaka verksamt på Cypern. Tillsammans med det cypriotiska Röda Korset bistår man flyktingar och asylsökande som är i transit. Detta är då kanske ytterligare ett stöd för att de asylsökande som inte på egen hand har kunnat hävda att få resa vidare har möjlighet att få hjälp av FN:s flyktingkommissariat.

Herr talman! Gunnar Hökmark har ställt följande frågor till statsministern: 1. Gäller tidigare löfte om att inga löntagarfonder eller något som liknar löntagarfonderna skall införas? 2. Om svaret är ja, hur kan då regeringen överväga nya fonder enligt LO:s förslag, vilket statsministern sagt i en radiointervju? Strider inte tillkomsten av sådana fonder mot löftet från den 21 december 1983? 3. Hur vill statsministern kommentera det faktum att staten — som redovisats iinterpellationen — är börsens största ägargrupp, och har blivit så under de senaste tre åren? 4. Hur långt i fråga om socialisering, för att använda Krister Wickmans uttryck, avser regeringen att gå när det gäller statligt ägande på börsen? Anne Wibble har frågat mig om regeringen har för avsikt att lägga fram förslag om utökad rätt för AP-fonderna att köpa aktier. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara även Gunnar Hökmarks interpellation. Jag besvarar därför båda interpellationerna i ett sammanhang. ATP-systemet är i grunden ett fördelningssystem som innebär att utgående pensioner skall betalas av det förvärvsarbetande löntagarkollektivet. Den fonduppbyggnad som skett hade ursprungligen till syfte att möta ojämnheter i utbetalningarna och att kompensera det minskade sparandet i samhället som ATP-systemet kunde förväntas medföra. AP-fonden förvaltas i dag av tio fristående fondstyrelser, låt vara att 1:a—3:e fondstyrelserna har ett gemensamt kansli. De placeringsbestämmelser som gäller för de olika fondstyrelserna är resultatet av ett antal revisioner som skett över tiden och som fortfarande pågår. Jag kan bl.a. upplysa om att regeringen i årets kompletteringsproposition föreslår att placeringsbestämmelserna för 1:a—3:e fondstyrelserna samt 4:e och 5:e fondstyrelserna ändras i vissa hänseenden. Bl.a. föreslås att 4:e fondstyrelsen skall få förvärva aktier i banker och försäkringsbolag samt att samma fondstyrelse får en vidgad ram för förvärv av utländska aktier. Skälen för dessa förslag är bl.a. att förutsättningarna för de överväganden som ursprungligen låg till grund för placeringsbestämmelserna i flera avseenden ändrats. Jag kan bara peka på de effekter som avregleringen av kapitalmarknaden och avskaffandet av valutarestriktionerna har haft och kommer att få för fondförvaltarna. Samtidigt har kravet på en effektiv förvaltning och en god förräntning av fondkapitalet'skjutits i förgrunden; särskilt som en femtedel av de utbetalade pensionsmedlen härrör från förräntningen av fondkapitalet och inte från inbetalade avgifter. En effektiv förvaltning borgar för ett fortsatt begränsat uttag av arbetsgivaravgifter. Med detta som bakgrund besvarar jag först Gunnar Hökmarks frågor. Löntagarfondernas väsentligaste uppgift är att medverka till en fördelningspolitiskt acceptabel tillväxtoch stabiliseringspolitik. Här skiljer de sig från övriga fondstyrelser. De finansieras också på ett annorlunda sätt; genom vinstdelningsskatten och en särskild ATP-avgift. Några planer på ytterligare fonder med detta syfte eller denna finansieringsform finns inte. Tidigare beslut att löntagarfonderna inte skall tillföras ytterligare medel efter utgången av år 1990 gäller också. Svaret på Gunnar Hökmarks första fråga är alltså ja. När Gunnar Hökmark talar om LO:s fondförslag menar han troligen en idérapport från en kommitté inom LO. Rapporten syftar till att skapa debatt inom arbetarrörelsen och samhället i övrigt om sparandet och förmögenhetsfördelningen. I en sådan debatt deltar naturligtvis också det socialdemokratiska partiet. Något beredningsarbete beträffande sådana fonder som kommittén behandlar i sin rapport pågår däremot inte i regeringskansliet. Gunnar Hökmark påstår att statsministern skulle ha kommenterat fondförslagen i en Eko-intervju tidigare i år. Denna intervju har tyvärr inte kunnat spåras. Staten har under senare år sänkt sin ägarandel i PKbanken, NCB AB, Procordia AB och UV-Shipping AB genom att introducera dessa företag på börsen och sälja ut delar av sitt aktieinnehav till allmänheten. Detta har visserligen fått till följd att statens andel av det totala börsvärdet ökat — genom börsintroduktionerna — men samtidigt har ju statens ägarandel av det totala näringslivet sjunkit. Gunnar Hökmarks analys är därför missvisande. Ytterligare försäljningar av statligt ägda aktier planeras bl.a. i SSAB, Svenskt Stål AB. Gunnar Hökmark påstår att statens andel av börsvärdet skulle vara dubbelt så stor som Wallenberggruppens. Denna jämförelse är inte relevant. Staten uppträder nämligen inte på börsen som en enda ägare med samma inriktning och målsättning, vilket inte är ovanligt för större privata ägargrupperingar. Med detta anser jag att den tredje frågan är besvarad. Regeringen har slutligen inte, som Gunnar Hökmark tycks tro, någon strävan efter att — som han uttrycker det — socialisera någon bestämd andel av börsen. Däremot har regeringen ett ansvar för att bl.a. ATP-systemets fondförvaltning är så effektiv att pensionssystemet skall kunna uppfylla sina åtaganden även vid de påfrestningar som det kan komma att utsättas för. Det ansvaret avser regeringen att leva upp till även om de konservativa krafterna i samhället tolkar detta som socialisering. Så till Anne Wibbles fråga. Som framgår av det svar jag lämnat Gunnar Hökmark har regeringen inte för avsikt att lägga fram förslag om några utvidgade ramar för AP-fonderna att förvärva aktier. Svaret på Anne Wibbles fråga är alltså nej.

Herr talman! Jag vill först tacka finansministern för svaret på min interpellation. Det finns två sätt att tolka det svaret. Den ena tolkningen är att finansministern seriöst menar att regeringen är beredd att leva upp till Olof Palmes löfte från den 20 december 1984 och att man därför säger nej till en fortsatt kollektivisering av ägandet. Det innebär att finansministern, liksom Krister Wickman, ser faran i en socialisering av näringslivet om AP-fonderna ges en ny rätt att köpa aktier. Det innebär också med nödvändighet att finansministern tar avstånd från de planer som i dag finns inom LO på att bygga ut fondsystemet i en oerhört radikal omfattning. Det är i så fall, herr talman, ett viktigt besked vi har fått. Finansministern bör bekräfta om beskedet skall tolkas så. I vilket fall som helst kräver beskedet en del klargöranden. Det andra alternativet för att tolka finansministerns svar i dag är att han nu öppnar för en socialiseringsoffensiv, där man försöker förneka att fondfrågan hela tiden har gällt makten över det svenska näringslivet. Det har varit helt klart för motståndarna, och det är det som har inspirerat anhängarna. Det kan i dag synas som om finansministern försöker reducera Olof Palmes löfte till att gälla löntagarfonder som heter löntagarfonder och som har syftet att ge en fördelningspolitiskt acceptabel tillväxt och en stabiliseringspolitik som till någon del finansieras med hjälp av vinstdelning. Detta innebär att löntagarfonder som inte kallas för löntagarfonder, men som tar löntagarnas pengar genom onödigt höga ATP-avgifter och som inte har till syfte att ge en fördelningspolitiskt acceptabel tillväxt och en stabiliseringspolitik utan att ta makten över näringslivet, enligt Feldts definition i dag inte skulle omfattas av Olof Palmes löfte. Det är i så fall en brännvinsadvokatyr av sämsta slag. Det innebär att socialdemokratin blåser till strid i en ny fonddebatt motsvarande vad vi har haft på 20-talet, 40-talet, 60-talets aktiva näringspolitik och 70-talets debatt om löntagarfonderna. Det finns ett antal skäl för att vara skeptisk och misstänka det andra tolkningsalternativet. För det första är det Kjell-Olof Feldts omdefinition av löftet av Olof Palme till att gälla de tekniska formerna för finansieringen. Är finansministern beredd att på fullt allvar hävda att Olof Palmes löfte bara avsåg fonder som finansieras med hjälp av vinstdelning? För det andra finns det anledning till skepsis eftersom Kjell-Olof Feldt i sitt svar inte tar avstånd från tanken på att AP-fonderna skall få köpa aktier på börsen, antingen genom att släppa dem fritt helt och hållet eller genom att t.ex. få använda 10 2. Om nu regeringen inte har någon strävan att socialisera en bestämd andel av börsen — vilket Kjell-Olof Feldt hävdar, och jag förstår att det självfallet inte finns någon bestämd andel i termer av procent — borde finansministern kunna svara på frågan om regeringen avser att fortsätta socialisera på det sätt som den 5:e AP-fonden är ett uttryck för eller om det nu är stopp. Herr talman! Till skäl för misstänksamheten finns också att P O Edin, som är arkitekten bakom de nuvarande löntagarfonderna, har uttalat sig för att AP-fonderna skall få köpa för 10-15 96 av sitt kapital på börsen. Leif Blomberg, Metalls ordförande, har hävdat att det skall vara fritt fram för att helt och hållet placera AP-fondernas kapital på börsen. Finansministerns egen statssekreterare har i Dagens Eko sagt att placeringsreglerna skall ses över. Statssekreteraren i socialdepartementet har hävdat att det går att tänka sig att AP-fonderna skall få köpa för kanske 9—10 miljarder kronor om året på börsen. Finansministerns egen definition av det hela ger anledning att misstänka att man nu är beredd att diskutera LO:s fondförslag. På samma sätt var det när statsministern i Dagens Eko den 16 januari fick frågan om han ville föra en dialog med LO om LO-gruppens förslag. Statsministern svarade visserligen att löntagarfonderna var steget, men han sade också att det beror på vilka typer av fonder det gäller. Han var helt klar när det gäller löntagarfonderna. Andra åtgärder får diskuteras. Det uttalandet är att öppna för en diskussion om sådana fonder och en sådan fortsatt kollektivisering som inte skulle diskuteras i framtiden, enligt det löfte som Olof Palme gav när han sade att löntagarfonderna var steget. Det är därför viktigt att på nytt ställa frågan vad Olof Palmes löfte i dag gäller för regeringen. Är finansministern i dag beredd att å regeringens vägnar avvisa de planer som uppenbarligen har diskuterats inom regeringspartiet och i regeringskansliet, dvs. om att den 1:a—3:e AP-fonden skall få full frihet att köpa aktier på börsen? Avser finansministern att ta avstånd från LO:s fondförslag, eller anser finansministern att de är förenliga med Olof Palmes och Tage Erlanders löften om hur AP-medlen skall användas och att löntagarfonderna skall vara steget?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

Jag kan ändå konstatera att många av dem som debatterar pensionssystemets framtid anser att det hade varit betydligt bättre om den linje som bl.a. företräddes av bl.a. folkpartiet hade genomförts, dvs. om ATP-systemet i stället hade varit ett premiereservsystem. Min fråga var föranledd främst av uttalanden från statssekreteraren i socialdepartementet, som i månadsskiftet mars-april lät meddela att regeringen hade för avsikt att föreslå att de tre första AP-fonderna skulle få fri placeringsrätt för 10 96 av vad statssekreteraren kallade intäkter. Senare kunde, fortfarande enligt samma representant för regeringen, andelen ökas ända till 20 96. Enbart 10 96 skulle motsvara ungefär 4,5 miljarder kronor, som skulle kunna användas för aktieköp varje år. Höjer man andelen till 20 90 blir det ungefär 9 miljarder kronor varje år. Det handlar om en betydande, för att inte säga enorm, socialisering av svenskt näringsliv. Finansministern svarar nu att regeringen inte tänker lägga fram något sådant förslag, och det låter ju bra. Tydligen råder det här en viss oenighet inom regeringen. Socialdepartementet vill köpa mer aktier, medan finansdepartementet inte vill göra det. För ögonblicket har tydligen finansdepartementet avgått med segern i den här interna striden. Men frågan är hur länge detta besked står sig. Finansministern har ju en ganska stor förmåga att säga ett och göra ett annat. T.ex. i fråga om omsättningsskatten på aktier sade finansministern att den minsann inte skulle höjas. Men det dröjde bara några veckor innan förslag om höjning kom. Hur länge vill Kjell-Olof Feldt att vi skall tro på dagens besked? Kommer det också att ändras om några veckor, eller tar det flera månader? För närvarande råder det här i riksdagen ett spel där förslagen ändras nästan varje dag. Finansministern hänvisar i svaret till kompletteringspropositionens förslag att låta 4:e och 5:e AP-fonderna köpa aktier i banker och försäkringsbolag. Det ökar visserligen inte AP-fondernas totala aktievolym, men det ökar det kollektiva ägandet och inflytandet inom bankoch försäkringssektorn. Att det skulle kunna bidra till en väl fungerande kapitalmarknad, som det står på olika ställen, är som jag ser det helt taget ur luften. Nu är det visserligen inte särskilt mycket av kompletteringspropositionens förslag som ser ut att godkännas av riksdagen, men med det vanliga regeringsunderlaget, dvs. med kommuniststöd, tycks det här fungera. I samma kompletteringsproposition föreslås det också att de tre första AP-fonderna skall få frihet att köpa fastighetsaktier. Något motiv för detta anges inte alls. Vill finansministern tala om vad han tror det för med sig för fördelar? Dessa ändringar i AP-fondernas placeringsregler kan synas ganska små. Men jag ser dem som ett inslag i det vi i folkpartiet kallar ”de små stegens tyranni” med ökad socialisering som sannerligen inte är utan betydelse. Finansministern påstår i svaret att AP-fondernas placeringsregler skall bidra till att trygga pensionerna. Det är ett mycket oroväckande och illavarslande påstående. Om man tror att det är så kan det argumentet användas för att öka just rätten att placera i aktier. Men i själva verket är påståendet nonsens. Pensioner tryggas av produktionen, och för ett tryggt pensionssystem behövs det bra tillväxt av produktionen. Tillväxten ökas sannerligen inte av att AP-fonderna äger mer aktier vare i sig bankoch försäkringssektorn eller i någon annan del av näringslivet. Tvärtom hävdar jag att tillväxten blir sämre med mera kollektivt ägande av näringslivet. Om svaret på min interpellation skall vara något värt måste finansministern inte bara ta avstånd inte bara från socialdepartementets påstående att AP-fonderna skall köpa en mängd nya aktier, vilket han har gjort. Han måste också ta avstånd från påståendet att pensionernas tryggande har något som helst samband med hur mycket aktier AP-fonderna har. Kan finansministern göra det? Förstår han att tryggandet av pensionerna inte har ett dugg med AP-fondernas aktieinnehav att göra? Den LO-rapport som nämns i interpellationerna syftar till att skapa debatt om sparandet och förmögenhetsfördelningen, säger finansministern. S.k. debatter som aktualiseras av LO har en mycket obehaglig förmåga att omsättas i konkreta förslag av en socialdemokratisk regering. Med hänsyn till att finansministern redan är helt inställd på ett stort ökat offentligt sparande är det väl bara en tidsfråga innan LO-tankarna återspeglas i finansministerns propositioner, även om själva beredningsarbetet inte skulle ha påbörjats ännu. Vem vet vilken utdelning LO vill ha på sina 60 milj.kr. i jubileumsgåva till det socialdemokratiska partiet? Eller är finansministern beredd att ta avstånd från alla de fondkonstruktioner som föreslås i denna LO-skrift?
Herr talman! I den glesa spindelväv som numera återstår av borgerlig samverkan kryper det fortfarande omkring en insekt som heter socialisering. Kring attacker mot denna varelse går det tydligen ännu att få ihop åtminstone två borgerliga partier i något slags gemensam aktion. Det lustigaste i alltihop är att man vill koncentrera debatten kring det som kallas Olof Palmes löfte om det s.k. steget. Detta löfte påstås nu gälla praktiskt taget varje förändring i regelsystemet för AP-fonderna och statliga företag och varje inköp av en aktie eller en fastighet som skall göras av en offentlig institution, en kollektiv fond osv. Detta skall inte kunna ske på grund av Olof Palmes löfte, säger man. Tunnare och bräckligare har väl sällan argumenteringen för privatkapitalismen varit, herr talman. Vad gällde striden om löntagarfonderna? Jo, det var att dessa fonder skulle styras av en majoritet av löntagarrepresentanter, till skillnad från t.ex. 4:e AP-fonden, som har köpt aktier sedan början av 1970-talet. Det åberopades direkt från förslagsställarnas sida, från socialdemokratins sida, att detta var ett sätt att ge löntagarna ett ägarinflytande i företagen. Det är klart att det var en utmaning mot privatkapitalismens krav på obruten hegemoni. Det andra som skiljer löntagarfonderna från andra konstruktioner är att de finansieras till allra största delen genom en särskild vinstskatt. Skillnaden är inte bara konstruktionen utan också syftet, om vi jämför med fjärde AP-fonden. Fjärde AP-fonden har från början haft som syfte att ge pensionskapitalet en bättre förräntning och ökad grad av värdesäkring genom ägande av aktier vars värde kan förväntas växa och t.o.m. växa snabbare än den allmänna prisnivån stiger. Att en del av förmögenhetsmassan: företagen på det sättet tillförs pensionskapitalet har icke från arbetarrörelsens sida beskrivits som ett sätt för löntagarna att få ökad makt i företagen eller att göra ägarförhållandena beroende av en viss instruktion av samma typ som den för fjärde AP-fonden. Att detta har insetts på borgerligt håll framgår alldeles uppenbart av att fyra borgerliga regeringar under sex år inte bara lät fjärde AP-fonden vara kvar utan kraftigt ökade på dess kapital för att det skulle kunna förstärka näringslivets riskkapitalförsörjning. Herr talman! Det är därmed fullständigt orimligt att göra det åtagande som gäller löntagarfonderna tillämpligt på alla slag av förändringar av placeringsreglementet för AP-fonderna eller statens ägande via de företag som bl.a. inköptes av borgerliga regeringar. Jag vägrar bestämt att ge mig ut i den typen av tolkningar av begreppet socialisering, att placeringsreglerna för AP-fonderna skulle betyda en förändring av maktförhållandena på det sättet som löntagarfonderna otvivelaktigt syftade till. Det ledde ju också till att det blev den stora stridsfrågan i början av 1980-talet. Om Sverige behöver ett ökat sparande — och det torde alla vara ense om i dag — finns det två vägar att gå. Här går en klar ideologisk gräns. Den ena vägen man kan gå är via en kraftig ökning av de privata förmögenheterna, genom att man bygger upp ett stort privat sparande. Jag har inget emot att människor skaffar sig sparkapital. Jag inget emot att vi har en kapitalägande del av befolkningen som aktivt bevakar sina intressen i den meningen. Men om vi med ekonomisk-politiska åtgärder skall öka sparandet föredrar jag att göra det i en form som inte ökar olikheterna i förmögenhet i samhället. Vi vet av erfarenhet att om förmögenheterna skulle öka totalt sett, är det en mycket liten del av befolkningen som lägger beslag på den största delen av ökningen. Därför kommer vi att fortsätta slåss för att kollektivt ägande skall kunna existera i Sverige och t.o.m. byggas ut. Anne Wibble kan inte rimligen ha något som helst verklighetsunderlag för att påstå att kollektivt ägande leder till sämre tillväxt. Då borde man väl i all sin dar omedelbart kräva att de enskilda försäkringsbolagen, som ju bygger på ett slags kollektivt ägande, får lägga ner sin verksamhet vad gäller förvärv av aktier i svenskt näringsliv.
Herr talman! Jag tror att Kjell-Olof Feldt möjligtvis borde bekymra sig mindre för den borgerliga spindelväven och hellre försöka finna litet väv som binder honom samman med Stig Malm, Ingela Thalén och den regering vars politik här håller på att cirkla runt i ett slags kaos i kammaren och i riksdagshuset. Vad debatten här gäller är om nu aktuella fondförslag från LO och propåer från olika statssekreterare i regeringen är förenliga med Olof Palmes löntagarfondslöften. Då är givetvis frågan: Vad handlade den debatt, där löftet gavs, om? Handlade den, som Kjell-Olof Feldt försöker säga, om fonder som finansieras på ett visst sätt, nämligen genom vinstdelning, eller handlade den om makten över näringslivet. Svaret är mycket enkelt. Både motståndare och anhängare hade det klart för sig: Det handlade om makten över näringslivet. Den upplysning som vi har fått här i dag, herr talman, är utomordentligt intressant. Den innebär att finansministern den 22 maj 1989 i praktiken har Prot. 1988/89:118 upphävt det löntagarfondslöfte som Olof Palme gav i denna kammare den 20 22 maj 1989 december 1984. Finansministern förklarar att de AP-fonder som är inne i ” Om löntagarfonderna samma system som löntagarfonderna mycket väl kan få börja köpa aktier på RÅR förl börsen, utan att det strider mot Olof Palmes löfte. Det var inte så det tg SraE uppfattades, och det var inte i den debatten löftet gavs. Nu ändrar man sig. Det faktum att finansministern anser att det är förenligt med Olof Palmes löfte att första—tredje AP-fonden köper aktier innebär att man nu öppnar för en massiv socialisering av svenskt näringsliv. Detta finns också med i det som Kjell-Olof Feldt nu sade i sitt inlägg, att det är det kollektiva sparandet, det offentliga sparandet, som måste prioriteras. Det är samma tankar som återfinns i hans beramade artikel i Tiden, där han i och för sig förklarar att marknadsekonomin har visat sig överlägsen alla andra system, men där han också säger att det nu är dags att ta itu med det personliga ägandet och den personliga förmögenhetsfördelningen. Jag skulle för klarhetens skull vilja få ett rakt och tydligt besked från Kjell-Olof Feldt: Är det förenligt med löftet från den 20 december att första tilltredje AP-fonden köper aktier i enlighet med de propåer som har kommit från LO och från ett antal statssekreterare? Avser regeringen att gå vidare med den typen av socialiseringar av ägandet? Det har sitt intresse på grund av att det i så fall innebär att den socialdemokratiska regeringen i Sverige är beredd att gå emot den våg av liberaliseringar och privatiseringar som sveper över hela den värld som har insett att marknadsekonomin är överlägsen.
Herr talman! Jag konstaterar att finansministern gav två ovanligt tydliga besked i sitt andra inlägg. Först och främst vill han inte ta avstånd från nya fondkonstruktioner, vilka sådana det än kan handla om. Vi kan uppenbarligen vänta oss flera förslag om nya kollektiva fonder, om än i litet varierande tappning, från en socialdemokratisk regering. Det betyder att en utveckling av de små stegens tyranni mot fortsatt socialisering kommer att fortgå. Det andra beskedet som finansministern lämnade var det ovanligt tydliga förordet för ökat offentligt sparande. Detta innebär, som finansministern väl förstår, en fortsatt kollektivisering av ägandet, eftersom någon måste äga det som människor spar. Det finns ett antal utredningar som har diskuterat ägandets fördelning i Sverige. Det finns en som kallas ägarutredningen rätt upp och ner. I denna utredning har även de socialdemokratiska ledamöterna förklarat att det skulle vara värdefullt med ett bredare enskilt ägande. Jag konstaterar nu bara att finansministern uppenbarligen är av en helt annan uppfattning och i praktiken har tagit avstånd från de tankar som framförs av socialdemokraterna i ägarutredningen. Jag beklagar djupt att vi på detta sätt tydligen får fler fondförslag och fortsatta strider om socialisering eller icke socialisering. Jag tycker att finansministern kunde låta bli att låta förvånad över att vi i folkpartiet inte tycker om socialisering.
Herr talman! Vad ni i folkpartiet tycker vet jag faktiskt inte. Ni var alltså med am att hvooa ut ett av de sacialiserinosinstrument med er eoen NIStOorIskt OgOonDuUCK aenna gag aen ZZ maj 13087. YvmMm varje Oorananng I placeringsreglerna för AP-fonderna är ett svek mot löftet om löntagarfonderna, då har det redan skett. Regeringen har lagt fram förslag om en femte AP-fond som skall köpa aktier. Denna fond har riksdagen fattat beslut om, och fonden skall nu påbörja sitt arbete.

Det är ju finansieringsmetoden som i detta sammanhang är avgörande. Jag begriper också att pensionssystemets möjlighet till finansiering hänger samman med vad som händer med produktion och sysselsättning. Men vilka som är med och betalar har en viss betydelse. Om det enbart är avgifterna som är finansieringsinstrument, då faller bördan mycket hårt på enbart på en grupp, nämligen på löntagarna. Sedan kanske jag får avge något slags egen deklaration här om inställningen till privat ägande kontra kollektivt ägande. Jag tror att Gunnar Hökmark och Anne Wibble är medvetna om att Sverige kanske är det industriland som har den starkaste privatkapitalismen. I varje fall finns det inte någon annanstans en sådan koncentration av stora företag med enorm förmögenhetsackumulation och en liten krets ägare med enormt inflytande över dessa företag. Jag tycker i och för sig att många av dessa ägare har skött sin uppgift på ett föredömligt sätt. Svensk industri hävdar sig väl i världen. Men det är också uppenbart att ägarna till dessa företag i olika lägen kan utmana breda folkliga intressen genom att helt enkelt visa pengarnas makt. När chefen för Ericsson deklarerar, att om riksdagen fattar ett visst beslut, kommer han att ge order om att flytta ut större delen av företaget utomlands. Det är naturligtvis honom obetaget att göra sådana uttalanden. Däremot visar det övermodet och makten hos en liten grupp kapitalägare att åsidosätta intresset hos en nation av att behålla ett företag som i hög grad har byggts upp genom kollektiva insatser. Vad skulle detta företag ha varit utan samarbetet med ett av staten ägt företag, nämligen televerket? Det har varit min övertygelse under alla år som jag har tillhört socialdemokratin och varit socialist att ett land som Sverige behöver en motvikt, behöver en maktbalans, inte bara av en riksdag och en regering med en demokratisk förankring utan också av ett samhälle med vissa ekonomiska resurser att stå emot förmögenhetsackumulationen, maktkoncentrationen och ibland maktberusningen hos dem som äger pengarna. Detta kan mycket väl förenas med en öppen ekonomi, med en marknadsekonomi och med en stark ställning för privatkapitalet på våra marknader. Men jag vägrar att acceptera att vi helt skall böja oss under er föreställning om att all makt, allt sparande, all förmögenhet skall samlas hos denna grupp. lönt VE RT ST a gg Re é. RANN definition, som Anne Wibble nu uttalar sin fasa över. och AP-fondernas aktieköp Gunnar Hökmark skall inte blåsa upp sig och tro att han är med om något
Prot. 1988/89:118 Herr talman! Det centrala i den senare delen av Kjell-Olof Feldts analys är 22 maj 1989 ju att regeringen för en målmedveten politik för att försvaga det enskilda Z——— Om löntagarfonderna ägandet. Sverige är ett unikt land som har ett negativt hushållssparande på grund av socialdemokraternas skattepolitik samtidigt som regeringen bygger RA ondernas aktieköp upp ett omfattande offentligt sparande, som finansministern berömmer sig av i sin kompletteringsproposition. Det innebär att vi är på väg i en riktning som skiljer sig från den i alla andra länder, vilka har insett att marknadsekonomin förutsätter ett omfattande och spritt enskilt ägande. Varje gång en reform är på tal för att vidga det personliga ägandet från de alltför små kretsar som det i dag omfattas av motsätter sig regeringen det när det gäller vinstandelar, när det gäller konvertibler, när det gäller möjligheterna att friköpa lägenheter. Så fort det ges möjligheter för enskilda människor, för normala löntagare, att själva skapa sig ett ägande griper regeringen in, eftersom det är lättare för regeringen att acceptera de stora företagen, det anonyma ägandet, eftersom det är lättare att få AP-fonderna att ta över, det är uppenbart. Med tanke på finansministerns svar i dag är det också uppenbart att detta är den socialdemokratiska politiken in på 90-talet. Socialdemokraterna skall låta den första till den tredje AP-fonden med en förmögenhetssumma motsvarande 300 miljarder gå in på börsen och köpa aktier. Det är inte jag som blåser upp mig, utan jag bara konstaterar att det är ett historiskt viktigt besked, inte på grund av att det är något ärofyllt, utan på grund av att det är den bortre parentesen på den löftesperiod som en del har trott på. Vi moderater trodde inte på den, eftersom vi visste att socialdemokraterna skulle gå vidare. Och nu är det uppenbart, vilket har deklarerats i riksdagen av finansministern, att socialdemokraterna med hjälp av löntagarnas pengar skall fortsätta att bygga upp ett kollektivt ägande i Sverige. Det kommer att drabba svenskt näringsliv, därför det är ni som gör att förutsättningarna för företagen i Sverige är så svåra att företag flyttar utomlands. Det beror inte på arroganta chefer i svenskt näringsliv utan på de ekonomiska villkor som ni skapar i vårt land. Det blir inte bättre av att man tror att man kan effektivisera förvaltningen av AP-medlen genom att kollektivisera dem. Det är faktiskt så att Kjell-Olof Feldt är den finansminister i den västliga industrivärlden som synes vara sämst på att garantera det framtida innehållet i pensionerna. Såvitt jag vet finns det inget annat land i västvärlden som detta år och nästa år kommer att ha så låg ekonomisk tillväxt som det land där Kjell-Olof Feldt administrerar ekonomin. Att låta AP-fonderna köpa kapital på börsen ger inte tillväxt utan stagnation. Vi har fått ett viktigt besked här i dag. Det tackar vi för, men vi kommer att ta striden.
Herr talman! Finansministern talade ändå om att han insåg att pensionssystemet hänger på produktion och sysselsättning. Det tyckte jag var bra. Det innebär, får jag hoppas, att argumentet att trygga pensionerna icke hädanefter kommer att användas för olika förändringar, för utökningar av AP-fondernas rättigheter att köpa aktier. Då kan man åtminstone diskutera 13 vad sakfrågan gäller, nämligen makt och ägande. Den andra delen av finansministerns anförande handlade om något slags ondgörande över maktens och ägandets koncentration. Jag kan hålla med i vissa delar att det skulle vara bättre om makt och ägande vore mindre koncentrerade och mera spridda på enskilda individer. När det har förts fram förslag här i riksdagen av mycket konkret natur för att åstadkomma just denna spridning av makt och ägande från oss i folkpartiet, t.ex. i vad avser de anställdas vinstandelar, då röstar socialdemokraterna emot. Ni är uppenbarligen inte alls intresserade av att sprida makt, ansvar och inflytande till enskilda individer, utan det skall vara till någonting annat. Så den s.k. koncentrationsfilosofin inom socialdemokratin fortlever nog i högönsklig välmåga.
Herr talman! Gunnar Hökmark låtsas vara förskräckt när han gör en viss tolkning av mitt uttalande. I själva verket är han förtjust och lycklig: tänk om ni får en ny fråga som ni kan arbeta med när ni har så litet annat att syssla med i politiken! Men jag skall göra Gunnar Hökmark besviken därför att det jag har sagt här i dag inte är någonting nytt. Det har sagts många gånger förr från vår sida. Det sades senast när vi lade fram förslaget om den femte AP-fonden. Det är en gammal deg som Gunnar Hökmark rör om. Man säger att marknadsekonomin förutsätter ett omfattande spritt privat ägande. Ja, jag bejakar detta, för det gör den. Den förutsätter t.o.m. något som heter privat vinningslystnad, vilket jag också bejakar. I Sverige äger i dag 2,5 miljoner hushåll aktier. Det är den största andel privat aktieägande bland hushåll som finns i världen. Det har uppstått under vår regeringstid, inte under er. Det är under vår regeringstid som värdet på den svenska aktiebörsen har fyrdubblats. Det är under vår regeringstid som aktiebörsen haft en omsättning som aldrig förr. Mängder av människor som är vanliga inkomsttagare har kunnat köpa sig aktier. Det är bra. Detta har skett under vår regeringstid, trots löntagarfonderna och trots den fjärde och den femte AP-fonden. Därför ser jag ingen motsättning i att ha en mycket vital marknadsekonomi. Jag skulle gärna vilja att vår marknadsekonomi var vitalare än den är i dag och att vi också faktiskt hade kollektivt ägande, att åtminstone en del av den förmögenhetsökning som alla är med om att skapa hamnade i former som gör att alla får del av dess frukter. Det har varit socialdemokratins riktlinje många år, och det kommer vi att fortsätta med. Det står inte i motsättning mot att vi vill ha en liberalisering och avreglering av vår marknadsekonomi, med ytterligare inslag av utländsk konkurrens och samarbete med öppna gränser osv. Så sin förtjusning över att ha hittat en ny socialiseringsfråga må Gunnar Hökmark ha, men hyckla inte och låtsas inte att förfasas över detta. Gunnar Hökmark vet mycket väl att den svenska ekonomins problem icke beror på att vi har socialiserat för mycket och icke beror på att vi har för mycket kollektivt ägande utan på att andra ting i vår ekonomi fungerar sämre än vad vi önskar. Det är dessa ting som jag hoppas att Sveriges riksdag under denna vår, dock inte med medverkan av moderaterna och folkpartiet, kommer att ta itu med.
Herr talman! Carl Frick har frågat mig hur det kommer att bli möjligt för Sverige att hävda svenska miljömål när vi anpassas till EG. Sverige deltar aktivt i det internationella miljöarbetet. På många områden är Sverige starkt drivande i de internationella miljöförhandlingarna. Det kan gälla frågor på det globala planet, som en klimatkonvention, CFC-avveckling och hantering av miljöfarligt avfall, och det kan gälla frågor på regional nivå, som luftföroreningar och marina miljöfrågor i Europa. Vad gäller det europeiska miljösamarbetet är det regeringens strävan att det skall vara så brett och vittomfattande som möjligt. Därför fäster regeringen stor vikt vid det miljösamarbete som omfattar såväl Östsom Västeuropa, särskilt inom ramen för FN:s regionala kommission för Europa, ECE och konferensen om säkerhet och samarbete i Europa. Samarbetet i Västeuropa intensifieras alltmer. Hösten 1987 hölls ett miljöministermöte i Holland mellan företrädare för EFTA och EG länderna. Som en uppföljning av detta hålls numera regelbundna möten mellan företrädare för de västeuropeiska länderna. Samarbetet är dock fortfarande av informell karaktär och omfattar huvudsakligen informationsutbyte om ländernas miljöpolitik. Under senare tid har dessa möten kompletterats med omfattande kontakter på expertplanet. Som miljöminister håller jag själv nära kontakter med såväl EFTA som EG och deras medlemsländer både i form av bilaterala besök och i form av deltagande i multilaterala möten. Inom kort publiceras en rapport om Sverige och det västeuropeiska integrationsarbetet vad gäller miljöfrågorna. I rapporten lämnas en detaljerad information om utvecklingen av EG:s miljöpolitik och om samarbetet mellan EFTA och EG-länderna på miljöområdet. Huvuddelen av rapporten ägnas en jämförelse mellan EG:s miljöregler och motsvarande svenska bestämmelser. Av rapporten framgår att miljöfrågorna under senare tid har börjat spela en allt större roll inom EG. Under de senaste månaderna har viktiga miljöpolitiska beslut fattats om CFC-avveckling, om skärpta bilavgasnormer även för småbilar och om EG-ländernas rätt att av miljöskäl slå vakt om ett system med returflaskor, manifesterat genom en uppmärksammad dom i Europadomstolen för ett par månader sedan. Vi välkomnar att EG:s övergripande organ nu fäster större vikt vid miljöfrågorna. När jag nu besvarar Carl Fricks konkreta frågor är det viktigt att konstatera följande: - Av EG:s vitboksdirektiv omfattar endast ett tiotal miljöområdet. Det 15 stora flertalet regler faller utanför vitboken. —- EG:s miljöpolitik är inte heltäckande. Fortfarande är den större delen av miljöpolitiken kvar under nationell bestämmanderätt. —- Av de gemensamma EG-reglerna är de flesta beslutade enligt artikel 130, vilket innebär att de är minimiregler, och att medlemsländerna har rätt att själva införa strängare regler. Allt detta innebär att det finns ett betydande utrymme för de enskilda EG-länderna att föra en egen nationell miljöpolitik. Detta gäller självfallet i än högre grad icke-medlemsländer. Vid den analys som gjorts av EG:s och Sveriges miljöpolitik har konstaterats att de svenska bestämmelserna i de flesta fall är identiska med EG:s eller ligger mycket nära EG:s. Det gäller inte minst på sådana områden där överenskommelser fattats inom multilaterala organisationer, där såväl Sverige som EG deltar och där överenskommelserna bildar grund för den egna lagstiftningen. Under de närmaste åren kan vi förvänta oss allt fler globala och regionala överenskommelser som kommer att påverka alla länders, inkl. EG:s, miljöregler. På flera viktiga punkter skiljer sig dock reglerna åt. Det gäller t.ex. på kemikalieområdet, där Sverige ställer starkare krav på tillverkare och importörer att visa att produkterna inte är miljöfarliga. I Sverige har vi dessutom en fjärde farlighetsklass vid miljömärkning av kemikalier. Ett annat område gäller bilavgasbestämmelserna. De svenska hållbarhetskraven och kontrollsystemet är hårdare än EG:s, vilket vi räknar med kommer att innebära en avsevärd skillnad i utsläppseffekt, trots att EG nu fattat beslut om att införa normer likvärdiga med de svenska. Regeringen strävar efter ett nära samarbete med övriga västeuropeiska länder. Detta gäller även miljöområdet. Skälet är givetvis miljöfrågornas allvar och gränsöverskridande karaktär. Därför förordar Sverige liksom övriga EFTA-länder ett närmare samarbete med EG i syfte att om möjligt komma fram till gemensamma lösningar. Målsättningen är självfallet att generellt höja miljöskyddet i Västeuropa. Regeringen har vid flera tillfällen deklarerat att Sveriges närmande till EG inte får ske på bekostnad av exempelvis en försämrad miljö. Den linjen ligger fast. I avsaknad av gemensamt överenskomna miljöbestämmelser med EG har Sverige givetvis full frihet att driva sin egen miljöpolitik. Många av de miljöproblem som Sverige står inför i dag kan inte lösas enbart genom nationella bestämmelser. Dessa måste kompletteras med långtgående internationella överenskommelser såväl globala som regionala och bilaterala. Sveriges samarbete med EG på miljöområdet har som utgångspunkt de mål som gäller för vår miljöpolitik och vårt övergripande internationella miljöarbete.

Herr talman! Jag tackar Birgitta Dahl för svaret. Jag fäster mig här särskilt vid att regeringen nu lägger samma tonvikt vid miljöfrågorna som vid neutralitetsförhållandet när det gäller EG. Det är väl så man måste tolka svaret. Miljöfrågorna är inte bara det som tas upp i olika akter och direktiv, utan dessa är också fast knutna till de åtgärder som föreslås i Sverige och som syftar till att stärka det nära samarbete och den anpassning som eftersträvas. Prot. 1988/89:118 Skattepolitiken skall anpassas. Det kommer att framgå av betänkanden som 22 maj 1989 läggs fram, och det gäller både inkomstskatter och de indirekta skatterna. Speciellt tydligt blir detta när det gäller de indirekta skatterna, där det uttalade syftet ju är att vi skall bli så EG-konforma som möjligt. Från regeringens sida hävdar man att framlagda förslag inte är regeringens. Ja, visst är det väl så teoretiskt! Men i praktiken utgår utredningarna från olika regeringsdirektiv. Dessutom står den aktuella utredningens socialdemokratiska majoritet helt bakom de framlagda förslagen. Vår miljöframtid styrs i högsta grad av det som sker på energiområdet. Strävan efter att åstadkomma EG-konformitet och att gynna industrin leder till förslag som syftar till en ökad användning av fossila bränslen och elkraft. När det gäller inhemsk förnybar energi av olika slag blir det svårt. Energinotan kommer i huvudsak att få betalas av hushållen, och från det hållet visar man inte någon större solidaritet — det märks ju. Att medvetet öka elkraftsförbrukningen i en tid då kärnkraften skall avvecklas framstår som ett hån mot miljöpolitiken och framtidsansvaret. Likaså vill man på fullt allvar momsbelägga persontrafiken, vilket skulle få till följd att tågåkandet och kollektivtrafiken minskade med 12—16 90. Med andra ord vill man i Sverige föra en politik som innebär en ökad bilism. Frågetecknen bara hopar sig inför EG-anpassningen. Vart tar alla fina mål vägen? Och vart tar framtidsansvaret vägen? EG:s vitbok anger väldigt tydliga gränser för de åtgärder som ett enskilt land får vidta för att skydda miljö och människor. Såvitt vi förstår eftersträvar regeringen en anpassning utan gränskontroller. Om vi har stränga krav på miljön beträffande produktionen och användningen av olika produkter här i Sverige, kan således svenska företag föredra att lägga sin produktion i mindre miljökrävande länder. Därefter kan varorna fritt importeras till Sverige. Om det blir så, har vi ju bara exporterat miljöproblem och i stället fått varor med funktionssätt som vi inte gillar. Det är här som de stora farorna för framtiden ligger. Det skall bli intressant att se hur regeringen kommer att lösa knuten i fråga om dels det ohämmade gränslösa handlandet, dels medborgarnas miljökrav. Att döma av vad vi hitintills har sett väger affärsmässigheten tyngre än miljöhänsynen. Det räcker att studera förslagen till beskattning av energi och persontransporter för att inse detta. Kan Birgitta Dahl på något sätt bidra till att den oro som vi hyser för utvecklingen kan minskas? Och vad tänker Birgitta Dahl göra för att vända den nu förutsebara utvecklingen i anpassningsarbetet, som uppenbarligen kommer att leda till att vi får använda fossila bränslen i betydligt större utsträckning än vi gör i dag? Här måste man också beakta de konsekvenser som detta kommer att få för vår miljö. Vi i Sveriges riksdag har ändå fattat beslut om att koldioxidutsläppen inte skall öka och om att kväveoxidmängden skall minskas med 30 96 fram till 1995 — detta trots att forskare anser det vara nödvändigt med en mycket större minskning. I dag ligger ju värdena långt över gränsen för vad naturen tål.

Herr talman! När jag studerar miljöministerns svar på interpellationen finner jag en relativt heltäckande redogörelse för miljöarbetet i Europa och för hur vi förhåller oss i det sammanhanget. Det hade dock varit intressant om miljöministern också hade redovisat förmodade hot och aktuella förväntningar inför ett stundande EG-samarbete. I miljödebatten här i Sverige får man ofta höra frågan: Varför skall Sverige ha strängare krav än andra länder? Våra utsläpp motsvarar ju bara någon procent av övriga världens. Se på Västeuropa och dess samlade utsläpp! Det är där som åtgärder behöver vidtas. Ja, men Sveriges riksdag har ändå fattat beslut på detta område — ofta i stor samstämmighet, eftersom vi är medvetna om att Sverige som ett väl utvecklat land har ett ansvar här. När man så studerar miljödebatten inom EG frapperas man av hur likartad denna i stort är med den svenska debatten. Av en del inlägg i den svenska debatten — det gäller bl.a. Carl Fricks inlägg — frestas man emellertid att tro att EG och EG-länderna inte tar miljöhoten på allvar. Så är inte fallet. Visst finns det skillnader mellan EG-länderna och Sverige. Men det finns också skillnader mellan de olika EG-länderna. I en del frågor har vi i Sverige gått längre beträffande miljökraven. I andra frågor har EG gått längre. Dessutom finns det frågor där vissa EG-länder har gått längre. Men totalt sett har vi kanske gått något längre än andra. Skillnaderna är dock inte särskilt stora. Freonerna t.ex. skall ju bort också i EG, även om det arbetet har gått litet trögare där än det har gjort hos oss. Miljökonsekvensbeskrivningar diskuteras, och avfallsfrågorna är föremål för utredning. Går man igenom område efter område, finner man en ganska likartad debatt. Ett närmare samarbete med EG i miljöfrågorna skall väl ändå inte, miljöministern, beskrivas som ett hot. I stället bör väl detta ses som en möjlighet — även om vi hamnar utanför de beslutande organen — när det gäller att kunna påverka miljöarbetet i en positiv riktning och att få ta del av de ställningstaganden som EG-länderna har gjort på områden där dessa har gått längre än vi, eller kommer att göra det. Miljöfrågorna är reellt bland de viktigaste internationella spörsmålen i dag — bortsett från dem som hör samman med krig och fred. Luft och vatten känner inga gränser. I detta sammanhang bör också EG:s möjligheter att vidta stödåtgärder i Östeuropa noteras. Miljöministern var ju nyligen i Bryssel. Jag skulle uppskatta litet mer personliga synpunkter från henne på miljöarbetet i EG. Går detta arbete framåt? Är skillnaderna så stora att EG reellt blir ett hot mot vår miljöpolitik i händelse av ett närmare samarbete här? Kommer det att finnas möjligheter till särlösningar? Ministern hänvisar ju till särlösningar, och nyligen avgjorde EG-domstolen ett sådant mål. Danmark har ett returglassystem för öl och läskedrycker, där endast vissa förpackningstyper får användas. Detta system uppfattades av kommissionen som ett handelshinder för leverantörer från andra länder, men EG domstolen avslog i höstas kommissionens begäran om ett utslag i den riktningen. Denna dom kan betraktas som en seger för Danmark och som ett långtgående beaktande av miljöintressena. Ett annat område som diskuteras är bilavgasbestämmelserna, där vi har Prot. 1988/89:118 gått längre. Men även där förs en livlig diskussion inom EG. Jag såg i en 22 maj 1989 tidningsnotis häromdagen att Grekland har beslutat att införa stimulans för 5 = Om anpassningen till katalytisk rening av bilar på samma sätt som vi har gjort här i Sverige. EGochsvenskamiljö Tidigare har det sagts att Sydeuropas länder varit motståndare till förändmål ringar, men även där pågår tydligen en debatt. Jag skulle vilja fråga miljöministern om det ändå inte är så att miljösamarbetet går framåt i Europa och om vi inte på det området har mycket att tillföra Europa.

Herr talman! Jag vill anföra några ytterligare synpunkter på förhållandet mellan EG och Sverige på miljöområdet. Det finns naturligtvis en inneboende målkonflikt mellan EG:s marknadsintressen och miljöintressen. Det är fråga om samma målkonflikt som vi har i Sverige. Hittills har miljön och naturen i de allra flesta fall fått stå tillbaka i denna målkonflikt. Miljöpartiet har visat att det här leder till ytterligare svåra skador på miljön och ett ytterligare förslösande av naturresurser. En som många gånger energiskt talat om för industrin att den måste bete sig miljövänligare är vår miljöoch energiminister, och det uppskattar vi, samtidigt som vi hittills har varit besvikna över att de konkreta åtgärderna har släpat efter. Det har ännu så länge, tycker vi, blivit mera ord än handling. Jag vill dock tro att Birgitta Dahl har respekt med sig i svenska industrikretsar när hon ryter till och att många företag för säkerhets skull vidtar en del åtgärder för att bli bättre. Svårare kommer det att bli när de svenska miljöintressena ställs mot vad som gäller inom EG, där man väl inte kan räkna med att Birgitta Dahl får samma gehör. Det finns en del bekymmer i detta sammanhang, och jag vill först peka på vad som kommer att räknas som handelshinder. Vi kommer väl att få många tillfällen att återigen dryfta vilka intressen som i detta sammanhang kommer att väga över. I Sverige är vi oroade över att det inom EG och dess kommande inre marknad blir EG-domstolen som får det sista ordet. Vad som framför allt kan skapa bekymmer är två paragrafer i vitboken om den inre marknaden vilka reglerar miljöfrågorna, nämligen § 130 R och § 100. Frågor om åtgärder mot miljöproblem som uppstår i samband med produktionsprocesser regleras i § 130 R, som behandlar utsläpp och avfall. Frågor om miljörisker som hänger ihop med varors sammansättning behandlas i § 100. Inom ramen för § 100 kan man inom EG fatta tvingande beslut med kvalificerad majoritet, men däremot inte inom ramen för § 130 R. Utsläpp i luft och vatten samt förbränning, dumpning och export av avfall kan ju ha direkt gränsöverskridande effekter, och detta har bl.a. föranlett miljöoch energiministern att anordna ett antal möten ute i Europa och i andra delar av världen för att försöka påverka andra länder att tillsammans med Sverige komma fram till normer som minskar gränsöverskridande föroreningar. Det hade dock varit rimligare om man i just dessa sammanhang i EG hade kommit överens om att ge möjlighet till majoritetsbeslut för att 19 tvinga de värsta miljöförstörarna att slå till reträtt. Men majoritetsklausulen finns alltså endast i § 100. Att så är fallet är visserligen i och för sig bra, men effekter av varors sammansättning är ju i huvudsak begränsade till människor i närmiljön, till just dem som använder ett lösningsmedel eller äter en viss matvara. Om man inte har tillräckligt skarpa normer, är det alltså huvudsakligen det egna landets befolkning som drabbas. Det finns alltså en risk att Sveriges röst kan komma att bli mycket svag i förhållande till att en mycket marknadsinriktad kör i EG:s inre marknad. Det skulle vara spännande att litet mera konkret få höra hur vi skall kunna leva upp till de fina deklarationerna från regeringen om att ingenting skall bli sämre på miljöområdet när EG:s tryck mot Sverige ökar. Vad kommer vi att kunna göra, och på vad sätt kan den harmonisering som man förtjust arbetar på göra Sveriges läge bättre? Jag kan inte se annat än att vi skulle ha större glädje av att bara fortsätta att hävda våra intressen och anpassa oss endast i de fall där det är naturligt att göra det därför att det leder till en förbättring för alla parter.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i denna debatt, men efter att ha lyssnat litet grand på den känner jag att jag nog måste göra det ändå. Eftersom jag är ledamot av riksdagens trafikutskott är trafikoch transportfrågor det område som jag har arbetat mest med. Utvecklingen av den svenska anpassningen till EG visar på detta område med all önskvärd tydlighet att denna där inte leder till några som helst förbättringar.

Jag tror att Birgitta Dahl är medveten om detta, men jag är rädd för att det skall komma i skymundan i denna debatt. Jag tvivlar, Birgitta Dahl, på att inget kommer att bli sämre på miljöområdet genom anpassningen till EG. Jag vill hänvisa till vad som kom fram i samband med regeringens trafikpolitiska proposition och beslutet med anledning av den förra året. Före propositionen lade man ut uppdrag till en rad olika personer och organ i vårt land att utreda vissa frågor. Den första rapport som dessa uppdrag ledde till på transportområdet gällde Sverige, EG och transporterna. Denna rapport är skriven av Per Olof Rask, som genom ett konsultföretag själv har intressen på landsvägsområdet, och han kom naturligtvis fram till att Sverige borde gå in för EG-modellen. Vad innebär då denna EG-modell? Jo, den innebär utan tvivel mer av tunga transporter på landsväg, som en följd av den avreglering som bl.a. stora åkarintressen i Västeuropa har beställt. Den innebär också att man skulle behöva ändra lagstiftningen här i Sverige för att tillåta ännu tyngre transportfordon på våra landsvägar, dvs. just sådana fordon som svarar för de allra värsta utsläppen. Döm om mångas förvåning när den här rapporten var klar och det syntes Prot. 1988/89:118 tydligt att rapportskrivaren förordade mer av tunga transporter, dvs. 22 maj 1989 EG-modellen. Dessutom tillkännagav dåvarande kommunikationsminister Sven Hulterström omedelbart i ett pressmeddelande, dvs. på ett offensivt sätt, att EG-modellen, vilket alltså innebär mer av tunga landsvägstransporter, var det som Sveriges regering och Sverige borde fastna för. På punkt efter punkt har man fattat beslut som tyder på att det är i den här riktningen man skall gå. Däremot satsar olika EG-länder och andra länder utanför EG, bl.a. Schweiz, oerhört mycket på järnvägen. Men i den EG-proposition som lades fram före trafikpropositionen säger regeringen att den tycker att Sverige bör anpassa sig efter EG, så att man avreglerar och låter det offentliga får mindre ansvar för järnvägstransporterna. Detta händer just i ett läge när järnvägstransporter och spårburna transporter över huvud taget vore det mest lämpliga att satsa på. Nu har förslagen genomförts. SJ sprängdes i två olika delar, ett banverk och ett affärsdrivande SJ. Detta har, Birgitta Dahl, inte lett till mer av järnvägssatsningar, utan tvärtom. För 10 miljarder på tio år är en spottstyver i de här sammanhangen, särskilt jämfört med länder som Schweiz, som för den delen också står utanför EG. De anpassar verkligen inte sin trafikpolitik till EG, och jag menar att det inte heller finns någon anledning för Sverige att göra det. Ett exempel som jag skulle vilja att Birgitta Dahl kommenterade är de krav som lilla Schweiz faktiskt ganska tufft ställer gentemot EG. Man framhärdar i uppfattningen att den transittrafik, långtradartrafiken, som skall gå genom Schweiz bör lyftas upp på järnvägsvagnar. Alltmer tågtrafik bedrivs som tar också personbilarna på tåget när de skall passera Schweiz. Man satsar mångmiljardbelopp på att utveckla just spårbundna transporter. Schweiz är ett föregångsland, där man inte har ansett sig vara tvingad att anpassa sig till EG: Då undrar jag, Birgitta Dahl: Varför skall just Sverige, som i dag står utanför EG, t.o.m. gå i spetsen för att anpassa både lagstiftning och annat till en politik som innebär mer av landsvägstrafik och mindre av järnvägstrafik?

Herr talman! Interpellanten Carl Frick valde en förvånande smal inkörsport till sitt debattinlägg. Självfallet strävar vår energioch trafikpolitik mot att vi skall använda mindre fossila bränslen och inte mer. Det kommer också till synes i det samlade förslag om direkta och indirekta skatter och miljöavgifter som regeringen avser att lägga fram för riksdagen. Det står mycket klart redan i direktiven till utredningen om indirekta skatter, att en eventuell moms på energin måste förenas med de styrmedel som behövs för att vi skall kunna uppnå våra miljöoch energipolitiska mål. Vi har också forcerat arbetet i miljöavgiftsutredningen och klart uttalat att det under detta år och nästa år kommer att införas avgifter på utsläpp av svavel, kväve och koldioxid. Sedan skulle jag vilja ta upp den vidare debatten och säga följande: Den svenska regeringen driver samarbetsfrågorna med EG från den utgångspunkten att vi skall försöka påverka EG i riktning mot skärpta miljökrav. Vi 21 finner det vara mycket viktigt med en sådan öppen dialog. Jag vill som exempel hänvisa till de uttalanden som nyligen gjordes av de socialdemokratiska partiledarna i Europa, att syftet med vårt samarbete skall vara att tillföra EG den sociala dimensionen och omsorgen om miljön, att vi aktivt skall verka för detta. Vi gör det också i vårt direkta samarbete med EG. Jag kan redovisa att jag, när jag nyligen besökte kommissionen i Bryssel, träffade företrädarna för forskning, miljö och energi och hade mycket ingående diskussioner med dem. Därvid inbjöd jag också deras forskningschef till besök i Sverige i höst, för att deras forskningsprogram och vår forskningspolitiska proposition just när det gäller prioritering av miljöfrågorna skall kunna samordnas på ett sådant sätt att vi hjälper varandra att driva dessa frågor. Jag tog också upp en annan sak som jag anser vara mycket viktig. Det är att ett av de viktigaste samarbetsområden man skulle kunna tänka sig för EFTA och EG, både när det gäller forskning och teknisk utveckling, är att utveckla ett rent trafiksystem — ett trafiksystem med rena fordon och så mycket som möjligt av landsvägsoch flygtrafiken överflyttat till spårbunden trafik — samt att vi gör särskilda satsningar för att rena våra storstäder. Detta har den svenska regeringen aktivt tagit upp som ett mycket viktigt forskningssamarbete mellan EFTA och EG. Då skulle vi nämligen, på en gång, kunna rena Europa, alltså kraftfullt angripa den, vill jag påstå, värsta miljöfaktorn i Europa i dag, och samtidigt bidra till att utveckla teknik som andra länder behöver. Vi har också särskilt tagit upp denna fråga inom OECD och tagit initiativ till den gemensamma överläggningen mellan OECD:s miljöoch trafikministrar som skall äga rum i höst med samma syfte. Inför det regionala uppföljningsmötet av Brundtlandrapporten för ECE länderna nästa vår har vi särskilt tagit upp dessa frågor, därför att vi anser att ECE, som representerar de rika industriländerna, skall gå före med att utveckla ny teknik och nya system som främjar miljön. Om en vecka träffas IEA:s energiministrar. Huvudtemat för det mötet kommer att vara miljön. Den frågan har Sverige drivit i flera år och äntligen fått gehör för. Det förslag till gemensamt uttalande som nu finns säger att miljökraven på ett helt annat sätt än hittills måste beaktas just vid användningen av fossila bränslen, och att man därvid skall sträva efter att minska användningen så mycket som möjligt, inte bara rena vid de anläggningar som använder sådana. Jag har just kommit hem från ett möte om FN:s miljöprogram. Här har Sverige tagit initiativ till en klimatkonvention, som skall ha förhandlats fram till nästa globala miljökonferans 1992. En sådan klimatkonvention kommer självfallet att innebära hårda krav på energioch trafiksystemen, och för övrigt även på industriella anläggningar. Det blir mycket hårda krav särskilt för de rika industriländerna, och då är jag tillbaka till Västeuropa. Sverige har också varit pådrivande och gått före i en rad enskilda frågor. Det gäller bilavgaser, CFC och kemikalier. Inte på något av dessa områden tror jag att vi skulle ha haft de internationella överenskommelser vi nu har utan Sverige som föregångare. Det är alldeles tydligt när det gäller CFC. Det är också mycket påtagligt beträffande bilavgaserna. Där slutar faktiskt striden inom EG med det majoritetsbeslut som man förväntas fatta i juni om just bilavgaser. Tidigare väntade man sig att Holland och andra som ville gå — Prot. 1988/89:118 före skulle få ge upp. 22 maj 1989 Sverige och jag personligen, av stor övertygelse och med den erfarenhet jag har, anser alltså att vi skall ge oss in i samarbetet. Det är positivt, det är FA SS OCK 2 dynamiskt. Vi är inte alltid sams, men vi når betydande framgångar, och vi å DS svenskamiljöm ger inte upp våra egna krav.
Herr talman! De här debatterna förs ofta på två plan. Det ena gäller miljösamarbetet, och det ser vi faktiskt inte som ett hot. Det ser vi som en fantastisk möjlighet. Det tycker vi är alldeles utmärkt. Vi riktar ingen som helst kritik mot all den verksamhet som bedrivs på själva samarbetsområdet. Tvärtom applåderar vi det varmt. Hotet ligger i detta med affärsmässigheten. Vi hyser en stark oro för att den kommer att ta överhanden. Birgitta Dahl beklagade den smala infallsvinkeln. Men den berodde på att taletiden är begränsad och att det faktiskt är trafiken och energiförbrukningen som står för de kanske allra största delarna av den miljöförstöring som vi står inför i både Sverige och Europa i övrigt.

Det är också intressant att Birgitta Dahl säger att man skall sträva efter ett ”rent” system. Det är självklart att vi vill ha ett sådant. Därför är jag utomordentligt förvånad över att man inte kan tänka sig att lägga skatt på flygbensin. Flyget är kanske det mest nedsmutsande av alla trafikslag, räknat per passagerarkilometer. Det rimliga vore att flygbensinen beskattades minst lika högt som bilbensin. Därigenom kunde man kanske också skapa konkurrensneutralitet mellan olika transportslag i det här landet. Vi har en gammal regel som säger att varje trafikslag skall bära sina kostnader. Flyget måste här vara ett område som av någon anledning har undantagits. Här finns alltså verkligen någonting att göra för att se till att minska den ohämmade ökningen av flyget. Det är mycket viktigt ur miljösynpunkt. Vår oro finns alltså kvar, trots alla de insatser som Birgitta Dahl gör på det internationella planet. Detta är hoppet i denna fråga, men hoten ligger faktiskt i kraven på anpassningen av våra skattesystem till EG. På den punkten känner jag mig inte på något sätt lättad av vad Birgitta Dahl har sagt. Oron har snarast förstärkts av det Krister Skånberg och Viola Claesson har förmedlat på detta område.

Herr talman! Jag tycker, Birgitta Dahl, precis som andra talare här att det är bra med insatser i internationella sammanhang. Det har handlat om diskussioner och inte så mycket om konkreta beslut. Men det innebär inte att Sverige i stort måste anpassa sig till EG. Jag tycker i stället att vi skall ha den inställningen att vi skall vara med i alla fora där vi kan påverka situationen till 3 det bättre, eftersom just miljöproblemen är så enormt stora. Detta är en fråga som måste prioriteras. Det behöver vi inte ens diskutera, utan det är helt självklart. Men om ett land eller flera länder inom eller utanför EG har kommit längre på ett visst område, är det väl alldeles självklart att vi oavsett EG:s politik skall ta åt oss det, på samma sätt som vi skall sprida kunskaper som vi har och redogöra för beslut som vi fattar i Sverige och som går längre än de andra regeringarnas beslut. Birgitta Dahl känner mycket väl till anledningen till EG-anpassningen. Som några talare nämnt här i dag är det en mycket strängt marknadsinriktad ekonomi -— jag skulle vilja kalla den för en nyliberal ekonomi. När det gäller transportoch trafikområdet har det handlat om att avreglera busstrafiken, att avreglera yrkestrafiken — den tyngsta och farligaste trafiken — och att avreglera och införa en mer eller mindre nyliberal politik på järnvägsområdet, där staten tidigare haft det stora ansvaret. Som vi ser det, leder detta till en EG-modell, dvs. mindre av regionalpolitiska hänsyn och mindre av miljöhänsyn. Katalytisk avgasrening måste vi naturligtvis ha, och vi måste gå längre på det området. Men katalytisk avgasrening innebär, Birgitta Dahl, mycket litet, om trafikökningen får fortsätta som den gjort hittills. Enbart i Sverige har den tunga trafiken under de senaste 15 åren ökat med 50 96. Vi ser av de prognoser som bara skriver upp den utveckling som varit hittills, både inom EG och i Sverige, att biltrafiken i stort kommer att öka med mellan 60 och 100 96 fram till år 2000 och strax därefter. Då räcker det inte att diskutera katalytisk avgasrening. Det kan vi väl vara överens om. Det är intressant att miljöpartiet här är inne på en linje som innebär mindre av affärsmässighet och mer av planhushållning, även om man inte använder det begreppet. Intressant är också att det socialdemokratiska kvinnoförbundet i går gick ut med och fick publicitet om ett krav på mycket drastiska åtgärder på miljöområdet. Man hänvisar till att det är en socialistisk planhushållning som kan lösa detta problem.
Herr talman! Det är bra att miljöministern återupprepar de internationella insatser som Sverige gör. Vi är överens om att Sverige skall göra sådana insatser, och många gånger är det riksdagen som här varit pådrivande. Jag tror också att det är väl känt att Sverige är pådrivande i det internationella arbetet. Inom oppositionen vill vi att Sverige skall vara ännu mer pådrivande. Vad jag tycker är litet bekymmersamt med en sådan här debatt är att även om vi nu skall tala om vårt samarbete med EG, kommer debatten ändå i stor utsträckning att handla om frågeställningar i Sverige — t.ex. hur många miljarder vi i Sverige satsar på järnvägsbyggande -— i stället för att vi går ut över gränserna och ser vad som kan åstadkommas i samarbete. Jag hade då Önskat att miljöministern kanske i litet större utsträckning hade tagit upp miljödiskussionen i EG. Är det inte så, miljöministern, att det också pågår en positiv miljödiskussion i EG och att de olika länderna diskuterar att föra de olika frågorna framåt. Visserligen hänvisar miljöministern nu till ett samarbete mellan de socialdemokratiska statsministrarna — jag förutsätter att det gäller även socialdemokratiska statsministrar i EG-länderna. Men såvitt jag Prot. 1988/89:118 kan se av de dokument jag läst pågår det en intensiv och aktiv miljödebatt i 22 maj 1989 EG. Den bör vi ta till oss. Vi bör också veta att vi inte alltid är bäst när vi talar om allt vi skall göra. Jag tänker t.ex. på vad Carl Frick sade om lufttrafiken. Bullret är också miljöhot, och där har EG, såvitt jag vet, kommit längre än vi. Vi kan också ta fram andra områden, där EG har kommit längre. Det är därför bra att vi för denna debatt, men det är farligt om vi hamnar i någon form av försvarsposition, där vi enbart diskuterar hoten och undviker att diskutera möjligheterna. Det finns nämligen också stora möjligheter i ett ökat internationellt samarbete, även i ett samarbete med EG.

Herr talman! Det gäller att ta vara på möjligheterna. Vi hör nu att i de fall — och det finns åtskilliga sådana fall — där Sverige har för miljön sämre regler än EG, kan vi räkna med Lars Ernestam och folkpartiet när det gäller strävandena att vi i Sverige skall förbättra oss. Vi ser det som en klar möjlighet. Så har vi då de andra fallen. Miljöintresset inom EG växer — det är naturligtvis alldeles sant — i varje fall hos de stora delar av befolkningen som drabbas av den allt sämre miljön. Men om ett avgörande hinder i Sverige har varit industrins tröghet och i många fall aktiva motstånd och dess skrämselpropaganda om att skärpta miljökrav kommer att urholka svensk ekonomi och leda till ökad arbetslöshet och andra nackdelar för de anställda, så är det ett ännu större hinder ute i Europa, där industrins påtryckargrupper är ännu starkare. En del av de röststarka länderna i EG har konservativa regeringar. England t.ex. har ju visat föga omsorg om sin egen och sina grannars miljö. Av vad Birgitta Dahl nu sagt framgår att Sverige aktivt skall delta i det internationella miljöarbetet. Birgitta Dahl skall ha heder av sina insatser. Det kan lätt bli så att Birgitta Dahl blir en ledargestalt i det internationella miljöarbetet. Vi hoppas på god framgång i det arbetet. Men det samarbetet kan Sverige ha utanför den inre marknaden och utanför EG-domstolens räckhåll. Där har Sverige större möjligheter att föregå med gott exempel. Vi kan knappast ha sämre möjligheter att påverka det internationella miljöarbetet bara därför att vi står utanför EG. Vi kan se på det som hänt i Danmark. Där har man förhindrats att ta itu t.ex. med en del cancerframkallande ämnen, eftersom EG klassat mycket färre ämnen som cancerogena än vad Världshälsoorganisationen har gjort. När det gäller farlighetsklassning av lösningsmedel som toluen och styren har EG hindrat Danmark att förbättra sin miljö. På samma sätt kan man ta exempel från jordbrukspolitikens område. Faktum är att EG också i många fall har sämre miljöregler och att det där förekommer en större tröghet än i Sverige när det gäller att åstadkomma förbättringar.

Herr talman! Med anledning av ett par inlägg här vill jag först understryka att jag inte reser runt i världen och deltar i miljöförhandlingar som enskild individ utan som företrädare för hela regeringen och för Sverige. Jag är inte någon privatperson som håller på med detta, utan jag företräder officiellt 25 vårt land. Det betyder att miljökraven i det internationella arbetet lika väl som här hemma skall vara ett överordnat krav i det samarbete vi ger oss in i. Det är alltså inte fråga som om att defensivt eller passivt anpassa sig utan att samarbeta för att få inflytande och kunna driva på. På de punkter där vi inte fått andra med oss har vi valt att vara föregångare. Vi har då kunnat konstatera att vi med praktiska exempel har kunna övertyga andra om att det är möjligt att göra mycket mer än de tidigare trodde. Inte hade det varit möjligt att för två veckor sedan få över 80 stater att gemensamt uttala att man skall upphöra med all CFC-användning före sekelskiftet, om inte Sverige hade gått före och visat att det är praktiskt möjligt. Det var nämligen vårt beslut för ett år sedan som tvingade de multinationella kemiföretagen att erkänna att de kan få fram alternativ. Jag skulle kunna peka på många sådana exempel. Jag vill också säga att när det gäller cancerframkallande kemikalier anpassar vi oss inte i de fall där EG:s regler är sämre än våra. Jag vill också säga till Lars Ernestam att jag fullständigt delar uppfattningen att det är till stor nytta att aktivt delta i detta samarbete. Vi har sådant samarbete med EG-kommissionen men också med en rad enskilda EG länder. Vad vi kan se är att det är en stor dynamik i utvecklingen för närvarande och en mycket livlig diskussion. Det är faktiskt så att scenen har förändrats. Vi trodde länge att det skulle vara så att besluten fick rättas efter den som ville minst. Så är det inte längre. Redan vid miljöministermötet, gemensamt för EFTA och EG, hösten 1987 var en grundläggande princip i vårt gemensamma uttalande att vi skulle samarbeta för att driva på och att den som ville minst inte fick stoppa utvecklingen. I en rad fall av konkreta beslut har det visat sig att en anslutning till strängare miljökrav har kommit att bli inträdesbiljetten till den gemensamma marknaden. Det är det som förklarar varför man till slut har kunnat få ett beslut om t.ex. stora förbränningsanläggningar eller om CFC. Det är också det som lett till att till slut EG och EG:s medlemsländer har anslutit sig till en rad internationella överenskommelser, träffade av regionala eller globala organisationer, där motståndet tidigare var stort. Jag vill t.ex. nämna ECE:s beslut i höstas att nästa steg i arbetet skall vara att utsläppen av kväveoxider, svavel och kolväten skall ned till vad naturen tål. Jag vill också nämna deras anslutning till CFC-beslutet. Flera viktiga EG-länder blev till slut medförslagsställare till Sverige i kravet på en klimatkonvention vid FN:s miljöstyrelses möte. Jag tror därför att vad vi kan göra är att tillsammans med de pådrivande krafterna inom EG påverka uppförandet inom hela Västeuropa. Detta är en möjlighet som vi bör ta till vara. Ingenting blir bättre om vi isolerar oss i helighet på hemmaplan. Allt står att vinna på ett aktivt deltagande.
Herr talman! Det är uppenbarligen så att vi på vissa områden är rörande överens, t.ex. när det gäller samarbetet i miljöfrågor. Jag tror inte att det på det området över huvud taget finns någon punkt där vi behöver strida. Jag tror att även Lars Ernestam kan känna sig lugn när det gäller miljöpartiets inställning på den punkten: Vi tycker att det är viktigt med samarbete. Där Prot. 1988/89:118 slår han alltså in öppna dörrar. Vi har aldrig hävdat att Sverige normalt sett är 22 maj 1989 bäst på allt — det vore utomordentligt förmätet. i a Om anpassningen till Frågan gäller egentligen vilka ekonomiska styrmedel man skall använda i sjö 6 ä HR z TENTA 3 EG och svenska miljösamhället för att nå de miljömål som man vill nå. När vi säger att man i EG nål betonar affärsmässigheten innebär det inte att vi pläderar för en strikt planhushållning. Vad vi talar för är att man, när man sätter pris på varor och tjänster, skall försöka få med de samlade samhällskostnaderna för just de varorna och de tjänsterna, så att människorna får tydliga signaler om vad som är bra och vad som är dåligt. Om samhällskostnaderna blir höga blir en produkt dyr i jämförelse med en produkt för vilken de samlade kostnaderna är lägre. I en marknadsekonomi köper människorna normalt hellre den produkt som är billigare, kanske den produkt som under sin användning står för de lägsta samlade kostnaderna för individen. Genom att använda sig av skatter och avgifter och därigenom åstadkomma en styrning tror vi i miljöpartiet att man når utomordentligt långt. Det är därför vi är så besvikna på de utredningar som har gjorts och som innebär att man tar bort punktskatter och att man vill lägga moms på energi och persontransporter. Man får då en utveckling som går åt fel håll. Det leder nämligen enligt andra utredningar till slöseri med fossila bränslen, och det är just det vi skall undvika. Vi vill i stället ha en helt annan utveckling när det gäller beskattningen och när det gäller avgiftsbeläggningen och beskattningen av energin, så att priset på varorna uttrycker de totala samhällskostnaderna. Då kan vi styra rätt. Därför protesterar vi mot de utredningar som gjorts. Eftersom de innebär en anpassning till EG är det så att vi, om de får genomslagskraft, på sikt får sämre miljö därför att vi vill anpassa oss till EG. Det protesterar vi emot. Vi måste i Sverige agera självständigt för en annan typ av skatter: Vi måste införa en beskattning av energiråvaran i grunden och på detta lägga punktskatter för miljön. Gör vi det har vi i Sverige utomordentliga chanser att komma till rätta med våra miljöproblem på energisidan — annars icke.
Herr talman! Jag är ganska nöjd med miljöministerns senaste inlägg. Hon talade där om en dynamisk utveckling i Europa. Jag tror ändå att det är bra att vi beskriver den verklighet som finns och den miljödebatt som just nu pågår över hela världen. Från en riksdagsledamots begränsade horisont — vi träffar inte regeringar och regeringsföreträdare — kan jag nämna de besök vi har haft här i riksdagen av representanter från Tyskland och senast från engelska parlamentet. Vi har haft en del besök under en rad år, och vid varje diskussion märker jag hur mycket längre man hunnit i miljöfrågorna och hur mycket mer engagerad man är i dag än man var för t.ex. fem år sedan. Det är klart att vi har gått före, och vi skall gå före. Freonerna är ett bra exempel på det. Vi har alla ställt oss bakom det, och det visar sig nu att freonerna försvinner i EG och i en stor del av resten av världen. Det är bra. Men det är viktigt — och det tror jag den här debatten måste ge till resultat — att vi ser miljöfrågorna och det internationella samarbetet kring dem som en 27 möjlighet i stället för ett hot. Det finns en tendens — jag är glad att Carl Frick modererade sig i sitt senaste inlägg — att använda miljöfrågorna i en hotbild över det framtida samarbetet. Det är fel. Vi måste hålla balans och redovisa både de positiva och de negativa delarna. Det finns också mycket positivt med internationellt miljösamarbete.

Herr talman! Viola Claesson har ställt ett antal frågor till mig angående miljöproblemen i Västsverige. Låt mig bara först konstatera att tidpunkten för frågeställningen är naturlig. Regeringens uppdrag för snart ett och ett halvt år sedan till landets länsstyrelser om regionala miljöanalyser hade just syftet att klarlägga skadesituationen och åtgärdsbehovet i landets olika regioner. Viola Claessons frågor om miljösituationen i Västsverige kommer i direkt anslutning till länsstyrelsernas inrapportering. Analyserna har just i dagarna skickats in till naturvårdsverket. Utan att föregripa naturvårdsverkets analys vill jag säga att en snabb genomgång ger ett entydigt intryck: Situationen är allvarlig. Försurade markoch vattenområden, skadade skogar och övergödda sjöar och havsområden rapporteras. Skadebilden varierar något, och vissa regioner är värre utsatta än andra. Det kan finnas flera orsaker till denna regionala skillnad: utsatthet för nedfall från utländska källor, förekomsten av särskilt stora trafikstråk eller miljöfarlig verksamhet osv. Viola Claesson har helt rätt när hon säger att västra Sverige har en hög miljöbelastning. Men det finns andra regioner i Sverige som också är hårt belastade. Trafiken är ett av vår tids allvarligaste miljöproblem. Trafiksektorn svarar för en betydande andel av de mest miljöskadliga utsläppen. Lokalt är trafiken en dominerande utsläppskälla. I storstäderna står vägtrafiken för ungefär tre fjärdedelar av kväveoxidutsläppen och drygt hälften av kolväteutsläppen. Trafikens miljöeffekter ökar i omfattning i jämförelse med miljöproblem inom andra delar av samhället. Trots detta vill jag inte, som Viola Claesson, utnämna landsvägstrafiken till den största boven i miljödramat i Västsverige. Vi måste arbeta med flera allvarliga miljöproblem parallellt. Sverige har infört Europas strängaste avgaskrav för personbilar. Skärpta avgaskrav på lätta lastbilar och bussar genomförs fr.o.m. 1992 års modeller och för tunga fordon fr.o.m. 1994 års modeller. Naturvårdsverket utreder på regeringens uppdrag ytterligare skärpta avgaskrav för personbilar. Storstadstrafikkommittén kommer före årsskiftet att redovisa sitt slutbetänkande, som bl.a. kommer att beröra Göteborgsområdet. Vår strategi för att minska trafikens miljöeffekter är i första hand att rena — Prot. 1988/89:118 vid källan. Men regeringen kommer självfallet inte att tveka att vidta även 22 maj 1989 andra typer av åtgärder. Viola Claesson frågar om jag med hänvisning till miljösituationen kommer att medverka till att personoch godstransporter på landsväg förs över till järnväg. Transporter på elektrifierad järnväg har många fördelar från miljösynpunkt. Därför är det viktigt att järnvägen ges åtminstone likvärdiga förutsättningar jämfört med andra trafikslag. För ett år sedan fattade riksdagen på regeringens förslag beslut om en rad åtgärder för att förbättra järnvägens möjligheter. Bl.a. angavs som ett riktmärke för banverkets planering att 10 miljarder kronor under en tioårsperiod borde beräknas till investeringar i nya järnvägar. SJ:s organisation förändrades, och kombitrafiken fick ökat stöd. Statsningar på spårbundna transporter är ett viktigt inslag i arbetet för ett miljöanpassat transportsystem. Viola Claesson tar också upp flygtrafiken i sin interpellation. Flygförbindelserna, inte minst de regionala, har kraftigt förbättrats under 1980-talet. Denna utveckling har fört människorna i vårt avlånga land närmare varandra. Totalt sett svarar flyget för en mycket liten del av utsläppen från trafiksektorn. Utsläppen har dock ökat i mycket snabb takt under samma period. Vår målsättning är att bryta denna trend. Regeringen har uppdragit åt luftfartsverket att redovisa förslag till åtgärder för att begränsa flygets miljöeffekter. En särskild miljöskatt har redan införts på inrikesflyget. Från 1 juli i år skall större nyanläggningar av flygplatser prövas av koncessionsnämnden för miljöskydd. I praktiken innebär detta att ett flertal av landets flygplatser kommer att miljöskyddsprövas inom den närmaste tiden. Detta kommer att ske i samband med att utökad verksamhet planeras vid anläggningarna. Senare i år och under nästa år kommer de särskilda miljöprojekt som Viola Claesson har nämnt, miljöprojekt Göteborg, Sundsvall-Timrå och västra Skåne, att redovisas. I dessa rapporter kan vi vänta oss att viktiga erfarenheter och nya åtgärdsförslag kommer att föras fram. Dessa kommer att kunna tas till vara i miljövårdsarbetet även i andra regioner med liknande problem. Slutligen, herr talman: Frågan om regeringen tänker förklara delar av Älvsborgs och Göteborgs och Bohus län till miljöskyddsområde kan jag, som Viola Claesson säkert själv förstår, inte ge ett definitivt svar på här i dag. Det vore att föregripa miljöprojektens arbete och den viktiga utvärdering och sammanställning som naturvårdsverket nu skall göra av de regionala miljöanalyserna. Som jag redan har sagt kommer de regionala miljöanalyserna tillsammans att lyfta fram och belysa olika regioners miljösituation. Ett viktigt syfte med miljöanalyserna är just att motivera ett intensifierat åtgärdsarbete på kommunal och regional nivå.

Herr talman! Jag vill tacka Birgitta Dahl för svaret. Jag vill också tacka länsstyrelsen i Älvsborgs län för dess omfattande 29 miljöanalys och förslag till åtgärdsprogram, som jag haft som underlag för min interpellation. De miljöproblem som redovisats för Västsverige är mycket allvarliga — det instämmer ju Birgitta Dahli. De är minst sagt alarmerande. Jag tycker att det känns naturligt att aktualisera de här frågorna så länge problemen är så stora som de är. Det låter bra när Birgitta Dahl ständigt upprepar — jag har tittat tillbaka i en del snabbprotokoll för att få det bekräftat — att trafiken är ett av vår tids allvarligaste miljöproblem. Men, herr talman, vad menar miljöministern egentligen? Landsvägstrafikens och flygets farliga utsläpp till luft, mark och vatten är ett av vår tids allvarligaste problem. När denna trafik dessutom ökar så enormt och okontrollerat som den gör i dag betyder det att den är vår tids allvarligaste miljöproblem i de flesta regioner i vårt land. Med elektrifierad tågtrafik, spårvagnar, trådbussar och andra spårbunda transporter är det precis tvärtom! Ju mer vi satsar, desto bättre blir miljön. Ju mindre vi satsar, desto mer ökar den problematiska landsvägstrafiken — tunga godstransporter och privatbilism. Jag skulle uppskatta om Birgitta Dahl rättade sig på den punkten: Är det inte landsvägstrafiken som är ett av vår tids allvarligaste miljöproblem? Är den inte det allra allvarligaste, med tanke på den ökning som skett och som fortsätter ohejdat? Vi har tidigare också diskuterat EG-anpassningen och vad den innebär. Exportindustrins krav på och utveckling av just in time-transporter och EG-anpassningen, som exportindustrin redan går i spetsen för, är förödande för miljön, särskilt kanske i västra Sverige. Det är också på grund av exportindustrins krav på dessa områden som man vill bygga ScanLink. När Birgitta Dahl hunnit studera länsstyrelserapporten från Älvsborg, som också berör angränsande områden i Göteborgs och Bohus län, tror jag att hon håller med om att vägtrafiken är det största problemet. Vi behöver kanske inte här tvista om det — det kan vara en felsägning när Birgitta Dahl säger trafiken i stället för landsvägstrafiken. Av redovisningen framgår att det mesta av kväveoxidutsläppen till luften faktiskt kommer från bilismen. Det framgår klart att det inte kommer att finnas en chans att uppfylla det alltför blygsamma målet en 30-procentig minskning, om inte något drastiskt sker. Herr talman! Det är ännu värre med de hälsooch miljöfarliga kolväteutsläppen. Inom länet släpps det faktiskt ut 20 000 ton, och i denna rapport redovisas att 80 96 kommer från biltrafiken. Håller Birgitta Dahl inte med om att detta är skrämmande besked? Det handlar ju också om människornas hälsa. Om det skall vara någon mening med det uppdrag som länsstyrelserna för ett år sen fick av regeringen, måste länets besked till regering, naturvårdsverk och riksdag omgående leda till åtgärder. Jag behöver inte argumentera med Birgitta Dahl om att katalytisk avgasrening är en otillräcklig miljömetod —-det tror jag vi är överens om. Jag vill därför fråga Birgitta Dahl: Om vi i vpk fick igenom våra förslag, som vi nu år efter år har framställt i denna kammare, om att järnvägssystemet, elektrifierade och spårbundna transporter, skall utgöra stommen i hela transportväsendet i Sverige, skulle då inte miljön bli bättre? Om vpk tillsammans med miljöpartiet och centern fick stöd av regeringen för att satsa minst 40 miljarder per år på järnvägen, skulle då Prot. 1988/89:118 inte miljön i Västsverige, Älvsborgs län och övriga tätbefolkade områden bli 22 maj 1989 bättre i stället för sämre? Jag övergår nu till det konkreta svar som Birgitta Dahl lämnat. Jag har full förståelse för att Birgitta Dahl här å regeringens vägnar inte kan ge ett definitivt besked om att regeringen skulle förklara det område som jag har tagit upp, som ett miljöskyddsområde. Men om beskedet nu inte kan bli definitivt, vill jag att Birgitta Dahl ändå litet mera utvecklar vilka möjligheter som kan finnas för Älvsborgs län och delar av Göteborgs och Bohus län att bli klassat som ett miljöskyddsområde, som staten tar ansvar för. Dalälvsutredningen, Hisingeprojektet, miljöprojekt Göteborg, osv., handlar ju om specifika delar av landet. Vad jag här vill ta upp är akuta problem för bl.a. Älvsborgs län och västra Sverige — problem som inte kan vänta på en utvärdering och på att massor av byråkrater skall hinna läsa dessa handlingar. Birgitta Dahl säger ofta i sina svar här i kammaren att regeringen minsann inte skall dra sig för konkreta åtgärder. Men i det här fallet kan man inte vänta på en utvärdering, Birgitta Dahl. Man vill i stället ha konkreta besked. Det vore väldigt bra om vi finge litet mer av ord på vägen och klara besked när det gäller att göra Älvsborgs län till ett miljöskyddsområde. Finns det någon sådan möjlighet, och hur snabbt kan det ske? Går det inte att åstadkomma detta på kortare tid än den tid som det tar att utvärdera de övriga projekten? Om inget sker snabbt kommer många människor att må ännu sämre och miljön kommer att få stryka på foten, skogarna dör osv.

Herr talman! Jag delar miljöministerns uppfattning att det inte är bra om detta blir en enfrågedebatt. När vi diskuterar miljöproblemen i Västsverige kan vi inte tala enbart om trafiken och trafikens problem. Det är självklart att trafiken har en mycket stor miljöpåverkan — det känner vi alla till — och att vi skall hålla uppsikt över den, men det finns också andra insatser som är angelägna. Det är farligt när miljödebatten tenderar att bli en enfrågedebatt. Den debatten måste hela tiden föras på alla områden samtidigt, vilket också gäller för Västsverige. Jag avser att ställa ett par frågor till Birgitta Dahl, varav den första berör trafikområdet. Folkpartiet m.fl. partier här i riksdagen har begärt att de planerade skärpta kraven för avgasutsläpp från dieseldrivna fordon skall tidigareläggas. Regeringen och socialdemokraterna i jordbruksutskottet motsätter sig detta tillsammans med moderaterna under hänvisning till bl.a. handelshinder. Borde det ändå inte finnas möjlighet att frivilligt genomföra dessa förändringar tidigare, även om kravet inte kan göras obligatoriskt? Motsvarande förändringar när det gäller frivillig övergång till katalytisk rening av bensindrivna fordon har ju blivit en succé. En mycket stor del av bilägarna har frivilligt gått över till katalytisk rening på sina bilar. Efteråt har det till och med sagts att man egentligen borde ha genomfört detta tidigare — precis som vi i folkpartiet ville. Nu tror jag inte att en rening av dieseldrivna fordon är tillräckligt, vilket också Viola Claesson säger. Men varje åtgärd som har miljöförbättrande 31 betydelse bör iakttas, och till detta hör förbättringen av avgasrening när det gäller dieseldrivna fordon. En annan fråga gäller detta med särskilt miljöskyddsområde. När miljöministern för några år sedan framlade förslaget om ändring i miljöskyddslagen så, att vissa områden skulle kunnas förklaras utgöra särskilt miljöskyddsområde, var — om jag inte minns fel — folkpartiet det enda av de icke-socialistiska partierna som ställde sig bakom detta förslag. Vi fann det naturligt med hänsyn till den miljösituation som råder. Men det är nog inte tillräckligt att göra vissa begränsade områden av typ Laholmsbukten, Hisingen och kanske Dalälven till miljöskyddsområden. Från folkpartiet har vi fört fram att Skagerack-Kattegatt-området, dvs. Västsverige, är så belastat att antalet miljöskyddsområden behöver ytterligare utökas. Jag tror att det är en väg som det är nödvändigt att gå fram på. Jag vill då fråga: Är det verkligen så att regeringen hårdnackat motsätter sig en sådan utvidgning att i stort sett hela västkusten kommer att omfattas av dessa skyddsåtgärder?

Herr talman! Miljöfrågorna är i Västsverige ofta i olika sammanhang föremål för debatt. Denna debatt är föranledd av att länsstyrelsen i Älvsborgs län delvis i samråd med länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län framlagt en analys över miljösituationen. Analysen visar att utsläppen minskar inom flera områden, men inom flera andra kvarstår de eller har delvis ökat. Situationen är allvarlig. Vi har på senare år fått uppleva ett genombrott för miljöfrågorna på alla områden. Denna attitydförändring är glädjande och helt nödvändig om vi skall komma till rätta med problemen. Det samlade miljöoch energibeslut som riksdagen fattade våren 1988 gör att arbetet för förbättringar pågår på alla områden. Resultaten går inte alltid att avläsa omedelbart. Västkustområdet är mycket utsatt för luftföroreningar från andra länder. Nedfallet av kväve och svavel är störst i de södra delarna av länet. Skogen uppvisar allvarliga skador, vilket tidigare också har påvisats genom flygbildsteknik. Vi socialdemokrater i norra Älvsborg har krävt åtgärder mot detta i en motion till årets riksmöte. Utsläppen till luften av kväve kommer till största delen från trafiken och jordbruket, och beträffande kolväten står trafiken för medparten. När det gäller utsläpp till vatten av kväve är det jordoch skogsbruket som är den stora boven. I fråga om fosfor är det enskilda avlopp samt jordoch skogsbruket som är de största förorenarna. Jag utgår ifrån att regeringen genom internationell påverkan gör vad den kan för att komma till rätta med de utifrån kommande föroreningarna. Utsläppen från trafiken måste begränsas. Den katalytiska reningen, som successivt byggs ut, kommer att bidra till detta. Hastigheterna på vägarna bör sänkas. Detta bör ske genom en bättre hastighetskontroll. Det är bättre att få bilisterna att efterleva gällande hastighetsbestämmelser än att sänka hastighetsbegränsningarna — bestämmelser som kommer att efterlevas lika dåligt som dagens. Vägdebatten i Västsverige handlar i dag endast om E 6 och dess olika sträckningar — som om all trafik i Västsverige gick på denna väg. Det känns angeläget att meddela att någon mil österut från E 6 går riksväg 45, som Prot. 1988/89:118 trafikeras av fler fordon än som trafikerar E 6. Dessutom finns de stora 22 maj 1989 vägarna E 3 och riksväg 40, för att nämna några. Eftersom Västsverige således är hårt trafikerat, skulle en bättre övervakning ge en bra effekt. I den pågående järnvägsdebatten har vi i det västsvenska miljöprogrammet — som utarbetats av sex socialdemokratiska partidistrikt — och senare också i motioner sagt att större satsningar måste till med överförande av gods från landsväg till järnväg, med ett utformat kombisystem som minimierar omlastningen. Pendeltågstrafiken bör byggas ut och tågförbindelserna i övrigt förbättras. Det miljöprogram för västra Sverige som vi tidigare hänvisade till utarbetades till förra årets valrörelse av de sex västsvenska socialdemokratiska partidistrikten. Det är ett väl genomarbetat program med långtgående förslag inom alla områden. Regeringen bör i det kommande arbetet beakta förslagen i detta program. Regeringen har tidigare förklarat Hisingen i Göteborg som ett område som särskilt bör uppmärksammas och kan tänkas komma att ge även andra områden samma ställning. Detta kan exempelvis bli fallet i triangeln Göteborg-Vänersborg-Lysekil. Detta förs fram i vårt program. Med ledning av den upprättade miljöanalysen bör regeringen överväga ökade miljöinsatser i Västsverige. Triangeln Göteborg-Vänersborg-Lysekil synes vara ett alltför snävt tilltaget område med hänsyn till de konstaterade skadorna. Området bör i stället utökas till att omfatta större delen av Göteborg, Bohus och Älvsborgs län och utgöra ett miljöskyddsområde. Den skärpning av reglerna för gödselhantering och lagringskapacitet som riksdagen tidigare beslutat om bör utökas till att gälla även detta område, och inte bara kustzonen. Birgitta Dahls kommentar med anledning av detta förslag kan kanske uppfattas som positiv, men jag har förståelse för att hon vill avvakta en samlad bild över läget i landet i stort innan regeringen fattar beslut i frågan. Ett västsvenkt utredningsinstitut bör tillskapas för miljöfrågor. Detta skulle ge samordningsfördelar och en möjlighet att ta helhetsgrepp på miljöfrågorna över länsgränserna. Miljöproblemen känner inga gränser. Övergripande utredningar kan då göras och förslag framtas som sedan resp. länsstyrelse har genomförandeansvaret för. De synpunkter jag här har fört fram bör regeringen ta i beaktande i det fortsatta arbetet.

Fru talman! Kan Västsverige verkligen vänta till dess att arbetet med utvärderingen av miljöprojekten är klart? Nej! Vi som bor på landets västra sida förväntar oss faktiskt konkreta åtgärder, och det ganska snabbt, för att man skall kunna komma till rätta med de problem vi nu genom analyser har påvisat. Vi kan inte stillatigande vänta på att övriga länsstyrelser och andra ledningar kommer fram till liknande resultat, utan här behövs åtgärder. I det 33 svar Birgitta Dahl gav fanns dock inte mycket av konkreta åtgärder. Det planeras för fler och större flygfält, vilket naturligtvis skulle öka utsläppen från flyget. Hur tänker regeringen bryta den trenden? Den måste brytas innan det är för sent, innan vi har vant oss vid att det dimper ner flygplan på i stort sett varje litet fält, och innan vi har vant oss vid att kunna åka flyg vart vi vill. När det har gått så långt är det inte lätt att ändra vårt beteende. Det är nu man måste satsa på att fylla de flygplan som behöver gå i trafik och på att hålla antalet flygplatser nere. Vad tänker regeringen göra åt vårt försurade dricksvatten? Om jag har förstått det hela rätt, så har det bidrag man tidigare kunde få för att åtgärda försurat dricksvatten försvunnit. Detta innebär att de människor som har egna brunnar, och alltså inte själva har bidragit till att situationen ser ut som den gör, ändå själva måste stå för kostnaderna om de vill åtgärda försurningen. Det är orimligt att människor i vårt rika land inte kan dricka tjänligt vatten. Detta är en fråga som ofta berörs i samband med att vi diskuterar u-landsproblematiken.

Fru talman! Jag tror inte att det föreligger någon skillnad i uppfattning mellan mig och dem som har deltagit i denna debatt. Situationen är mycket allvarlig, inte minst i södra och västra Sverige. I dag täcks nästan hela kustlinjen in av särskilda insatser. Dessa har satts in i området från västra Skåne, över Laholmsbukten och Göteborg. Åtgärder har dessutom satts in i norra Bohuslän, där ett samarbete sker med södra Norge. Andra särskilda insatser förekommer också på västkusten. Det kommer nämligen under detta år att ske en omprövning av samtliga där liggande raffinaderiers verksamhet, detta enligt uppgifter från naturvårdsverket. Vi har satt i gång detta arbete för att snabbt nå resultat i de mest drabbade områdena i Sverige. Vi har samtidigt bett länsstyrelserna att ge en samlad redovisning av miljösituationen i deras resp. län. Dessutom har länsstyrelserna nu fått en praktiskt taget dubbelt så stor personalstyrka till sitt förfogande. Med de ökade resurser som såväl länsstyrelser, kommuner och centrala myndigheter nu får finns det möjligheter att omedelbart intensifiera arbetet, med utgångspunkt i det framtagna materialet. Vad gäller en lång rad av de insatser som är nödvändiga så har ju länsstyrelserna och kommunerna själva beslutanderätt. Till dessa insatser hör en skärpning av villkoren för miljöfarlig verksamhet; länsstyrelserna och kommunerna kan antingen själva genomföra denna åtgärd eller föreslå att naturvårdsverket gör en prövning i frågan. Man har vidare möjlighet att föreslå hastighetsbegränsningar på enskilda — Prot. 1988/89:118 vägsträckor. Det har uppstått en tvist om huruvida länsstyrelserna kan fatta 22 maj 1989 beslut för en hel region vad gäller denna typ av frågor. Men man har kommit fram till att endast trafiksäkerhetsverket har rätt att fatta beslut i denna typ av frågor. Ingenting hindrar dock trafiksäkerhetsverket från att fatta sådana beslut. Vi har beslutat att genomföra en generell hastighetsbegränsning på alla 110-vägar i två månader i sommar. Detta kan ses som ett annat uttryck för hur allvarligt vi ser på dessa frågor. Jag kommer om tio dagar, den första juni, att få redovisningen om miljöprojektet i Göteborg. Jag vet redan på förhand att där finns en rad mycket konstruktiva förslag, inte minst gällande trafiken, men också gällande viss miljöfarlig verksamhet i fråga om oljehantering och i fråga om stora industrier som släpper ut mycket lösningsmedel. När det gäller kraven på dieselfordon vill jag säga till Lars Ernestam att vi här har ett tekniskt problem som gäller avvägningen mellan partikelutsläpp, kolväteutsläpp och kväveoxidutsläpp. Detta problem gör det svårt att uppnå effektiva resultat med annat än att helt enkelt rensa t.ex. storstäderna och vissa andra regioner från dieseltrafik. Flera städer har fattat beslut om att plocka bort dieselfordonen ur exempelvis kollektivtrafiken. För närvarande är detta — i kombination med en sänkning av hastighetsgränserna — det bästa tillvägagångssättet för att komma till rätta med de mycket stora problem som trafiksektorn ger upphov till. Samtliga trafikverk har fått i uppgift att till regeringen redovisa en miljökonsekvensbedömning av resp. verks trafiksektors miljöeffekter samt ett förslag på hur man skall komma till rätta med de problem som detta innebär. Regeringen tänker inte sitta och långhala med redovisningen från västra Sverige. Vi har valt att ge naturvårdsverket möjlighet att under sommaren yttra sig över förslagen. Jag utgår från att förslagen kommer att leda till förstärkta insatser i västra Sverige, så att hela sträckan, från Skånes sydspets och upp till Norge, kommer att omfattas av de skärpta insatser som är nödvändiga. Det finns också en ökad medvetenhet om att man inte kan begränsa åtgärderna till den närmaste kuststräckan, utan att även tillrinningsområdena måste omfattas av insatserna. Ett sådant viktigt beslut som det vi har fattat om att Skoghallsverken måste upphöra med all kvicksilverhantering — vilket trädde i kraft den 1 maj i år — har betydelse för situationen i Västerhavet. Detta är bara ett exempel, av många, på beslut gällande enskilda anläggningar eller generella regler för industri, jordbruk och trafik, som regeringen har tagit — och fler kommer att tas. Som jag tidigare sade så utgår jag från att den redovisning vi nu har fått kommer att leda till förstärkta insatser från såväl kommuner och länsstyrelser som naturvårdsverket och koncessionsnämnden. Vad sedan gäller användningen av den särskilda paragrafen i miljöskyddslagen — vilken träder i kraft den 1 juli i år — vill jag säga till Lars Ernestam, att detta gör det möjligt att få till stånd generellt verkande åtgärder inom ett visst område. På detta sätt behöver man inte ompröva varje enskild verksamhet. Vi kommer naturligtvis inte att tveka att utnyttja denna paragraf om det visar sig nödvändigt. Jag kan mycket väl tänka mig att så blir fallet i detta 35 sammanhang.
Fru talman! Det är ju bra att Birgitta Dahl nu säger att hon utgår ifrån att det kommer att bli förstärkta insatser. Jag har av alla de andra inläggen här förstått att det nu finns stöd från samtliga partier för en åtgärd, så regeringen behöver faktiskt inte tveka när det gäller att förklara ett större område än vad som tidigare har diskuterats i västra Sverige för ett miljöskyddsområde. Om det nu är så att naturvårdsverket ändå måste ha sommaren på sig för att utvärdera och kanske också kontrollera om rapporten från Älvsborgs län och Göteborgs och Bohus län stämmer med verkligheten — jag förutsätter naturligtvis att den gör det — så kan vi kanske i slutet av sommaren eller tidigt på hösten vänta oss ett klart besked. Birgitta Dahl sade redan i sitt skriftliga svar på min interpellation att det faktiskt är så att det regionalt och kommunalt måste till en mängd insatser. Men de frågorna, som man också lyfter fram i ett jättestort paket med förslag till åtgärdsprogram, förutsätter flera initiativ, så att det är på riksnivå som det skall ske någonting. Man klarar inte detta helt utan hjälp. Det är ganska självklart. Om vi nu kan förutsätta att det blir förstärkta insatser till hösten — jag hoppas det skall bli möjligt — vill jag ändå höra med Birgitta Dahl. Det ligger ju, som någon tidigare har sagt här, en förhoppning i att man har kartlagt problemen och ser vad man skulle kunna göra, eftersom nu bilismen och vägtrafiken innebär så stora problem. Jag gissar att Rune Evensson hade trott att jag som vanligt skulle gå till frontalattack när det gäller E 6-an och ScanLink, för han hade laddat upp för det. Det gäller ju faktiskt att visa att man vill satsa på järnvägen. Då räcker det inte med 10 miljarder på tio år, Birgitta Dahl. Vi är ju många som i dag slåss för varenda bandel, både liten och stor, bl.a. i det område som vi nu talar om för att rädda det som räddas kan. Därför kan banverkets pengar inte räcka. Det finns också i Birgitta Dahls eget parti en väldigt stark opinion. När i går det socialdemokratiska kvinnoförbundet gick ut och talade om planhushållning började det faktiskt hända någonting inom Birgitta Dahls parti i form av påtryckningar som jag förväntar mig en del av också. Men det är faktiskt så att man måste satsa mer på järnvägen än vad man har gjort hittills och mindre på landsvägstrafiken; man måste t.o.m. minska landsvägstrafiken. Jag skulle gärna vilja ha litet medhåll av Birgitta Dahl där. En majoritet av folket stöder faktiskt satsningar på järnvägen, och mängder av entusiastiska järnvägsarbetare har arbetat fram förslag inte minst för Göteborg och Göteborgsområdet som skulle rädda miljön snabbt, om man verkligen ingrep, som Birgitta Dahl säger att regeringen är villig att göra. Till sist vill jag säga till Rune Evensson att det var ett märkligt inlägg han gjorde när han gick emot regeringen när det gäller hastighetsbegränsning. Jag trodde inte att det var möjligt.
Fru talman! Det finns tekniska problem för genomförande av en tidigareläggning av avgasrening för dieselfordon, säger miljöministern. Det är ungefär det besked som vi alltid får, innan besluten fattas i riksdagen. Sedan när besluten väl är fattade, visar det sig att det mycket väl går att genomföra förbättringar. Jag tycker att den diskussion som vi hade om den katalytiska Prot. 1988/89:118 reningen av bensindrivna fordon visar detta. Möjligheter fanns, och man 22 maj 1989 hade alltså kunnat genomföra den frivilligt tidigare. Sedan är det så, miljöministern, att jag här talar om frivillighet, inte om ett obligatorium, som vi i och för sig har fört fram i våra motioner. Sedan talar miljöministern om de åtgärder som måste vidtas på västkusten. Det är bra att de vidtas. Det är faktiskt så att riksdagen har fått gå längre än de förslag som ministern lade fram. Det gäller både forskning beträffande havsföroreningar och forskningen kring fiskefrågorna på västkusten. Därför är det bra att riksdagen är pådrivande också på detta område. När det gäller frågan om att vidta ytterligare åtgärder, exempelvis att förklara vissa områden som särskilda miljöskyddsområden, säger miljöministern nu att hon inte skall tveka att använda den möjligheten. Jag tycker det är bra att det i beredskapen finns med möjligheten att sätta in extra åtgärder. Jag tror nämligen att de åtgärder som miljöministern har redovisat hittills inte är tillräckliga för att uppnå den tillfredsställande situation som vi vill få på västkusten.
Fru talman! Västsverige är ett område där försurningen av mark och vatten har gått längst. Ett inslag i kampen för att förbättra detta skulle vara att skärpa kraven betydligt för de koncessionsförhandlingar som Birgitta Dahl sade förut skulle ske med raffinaderierna. Jag utgår från att man gör det. När det sedan gällde hastigheten på vägarna anser jag att den har ökat markant under de senaste åren. Det finns många orsaker till det, bättre bilar och annat. Men bl.a. är det den ökade vägrenskörningen som gör att trafikanter som kör lagligt drivs undan av bakomvarande som absolut till varje pris skall förbi. På det sättet har rytmen i trafiken ökat kraftigt på senare år. Därför anser jag att det är mera realistiskt och riktigt att försöka leva upp till de gränser vi har än att gå ut och ytterligare sänka hastigheterna, något som ändå ingen följer. Det är alltså skärpt övervakning som jag tror får den bästa effekten. Sedan skulle det vara roligt att höra Birgitta Dahls kommentar till det som jag förde fram när det gäller skärpta regler för gödselhanteringen inom det här området — om man skulle utvidga det som i dag gäller till att omfatta hela Älvsborgs län och Göteborgs och Bohus län t.ex. Beträffande mitt uttalande när det gäller samarbete över gränserna så står det i miljöanalysen för Älvsborgs län att när det gäller sopförbränning är det inget större problem, eftersom det bara finns en anläggning kvar, i Borås, och den är på väg att avvecklas om några år. Men faktum är att alldeles utanför länsgränsen finns det en stor anläggning i Göteborg som heter Sävenäs. Den förhärskande vindriktningen är oftast sydvästlig, vilket betyder att det som släpps ut från denna sopförbränning sprids över stora delar av Älvsborgs län genom de höga skorstenar som finns på Sävenäs. Det finns också en stor kolkraftanläggning i Göteborg. Även utsläppen från denna anläggning går ut över Älvsborgs län. Därför är det viktigt att samarbete sker över länsgränserna, för som jag sade föroreningarna följer inte alltid länsgränser. Därför är det viktigt att man tar tag i dessa frågor och 37 följer upp dem ordentligt. Det skulle man klara genom att man hade en organisation över länsgränserna.
Fru talman! När det gäller dessa frågor är det mycket viktigt att ligga steget före i planeringen, så att man på miljösidan lyckas betydligt bättre än vad man gör på den andra biten. Jag tycker att man har misslyckats när det gäller järnvägssatsningarna. Vi har en livlig diskussion om den trafikfarliga vägen mellan Borås och Göteborg exempelvis. Tyvärr går försöken att få i gång järnvägen inte vidare bra. Den diskussionen är väldigt trög. Där borde man verkligen satsa, så att man innan man gör vägen så mycket bättre ser till att fler och fler lär sig att ta tåget. Då har man ju åstadkommit någonting när det gäller miljösituationen. Miljöministern undvek att över huvud taget nämna något om försurade brunnar och försurade vatten. Jag tycker det är litet sorgligt, för det är faktiskt det som ligger människorna väldigt nära, eftersom de skall dricka det här vattnet. Det hade varit önskvärt att vi hade fått i gång ett bra system, där man via kommunen kunde ansöka om att få bidrag. Att regeringen drog in pengar innebär att flera kommuner inte längre kommer att bidra till att åtgärda brunnarna. Det kommer att naturligtvis drabba människor. Vi vet inte vad det innebär för hälsorisker att dricka vatten som är försurat.
Fru talman! Det finns mycket i det förflutna som är otillräckligt när det gäller miljön. Det tror jag vi är överens om allihop. Det var ju för att vinna tid, åtskilliga år, som länsstyrelserna fick det här uppdraget att göra en ordentlig redovisning av situationen i länen. Det var för att vinna tid och driva på utvecklingen som vi också har satt i gång de här regionala projekten. Jag är övertygad om, fru talman, att det kommer att visa sig att vi tjänar in åtskilliga år genom de pionjärinsatser som görs här och genom den insats som länsstyrelserna nu har gjort för att redovisa situationen i sina län och vilka områden de behöver göra något åt, för det ser olika ut i olika delar av Sverige. Vi har dessutom det särskilda programmet mot havsföroreningar och luftföroreningar som nu successivt skärps med ungefär tre års mellanrum. Jag tycker att vi skall unna oss att erkänna att vi äntligen har fått fart på ett miljöarbete, som tidigare har gått för långsamt. Det är väldigt bra att ha sakligt underlag och veta exakt vad som behöver göras i olika delar av landet och var resurserna behöver koncentreras. Jag tror att man för t.ex. västra och södra Sverige skall komma fram till att man behöver ytterligare skärpa reglerna för gödselhanteringen och gå längre in i landet, eftersom tillrinningsområdet är större. Vi behöver även se på skogsvården med motsvarande utgångspunkt. Vi har redan förändrat synen när det gäller utdikningen och vill nu återställa våtmarkerna till de naturliga silar som de har varit för att skydda havet bl.a. från utsläpp från jordoch skogsbruket. Vi behöver gå mycket längre än vi hittills har gjort när det gäller trafiksystemet. Det räcker inte i ett kortsiktigt perspektiv i de värst drabbade delarna av landet ens med laglydighet. Därför genomför vi en generell hastighetsbegränsning under sommaren. Regeringen ser detta såsom en Prot. 1988/89:118 jätteskola för alla svenska bilister att lära sig köra ordentligt och försiktigt 22 maj 1989 med omsorg om miljö och människoliv. Den oreda som i dag råder på vägarna är oacceptabel. Den visar en nonchalans mot medmänniskornas liv och miljön, som vi inte skall finna oss i. Jag tror att man också kommer att få se regionala hastighetsbegränsningar i de delar av landet där belastningen är störst. Det återstår att se vem som slutligen skall fatta beslutet. Jag anser att vi befinner oss i den situationen att vi måste tillgripa sådana åtgärder för att snabbt nå resultat. Inom regeringskansliet pågår ett arbete när det gäller sura brunnar och försurat dricksvatten, och det ser ut som om livsmedelsverket kommer att få resurser för att hantera detta problem. Detta arbete måste inte alltid ha samma form som de har haft under några år tidigare. Det är alldeles uppenbart att detta problem är mycket stort i vissa delar av landet. Många kommuner bör sköta sitt vattenoch avloppssystem bättre. Här har skett försummelser, och kommunala insatser måste göras. Det vore utmärkt med ett samarbete mellan länsstyrelserna över länsgränserna. Ett sådant här utredningsinstitut kan länsstyrelserna själva ta initiativ till och i så fall förmodligen få en effektivare resursanvändning. Länsstyrelserna får då råd med flera specialister än om de skall göra arbetet var för sig. I dessa län bor och lever människor tvärs över länsgränserna, så ett samarbete är högst befogat. Slutligen vill jag säga till Lars Ernestam att problemet inte är riktigt detsamma med dieselfordonen som med den katalytiska reningen av bensindrivna bilar. Det finns ett faktiskt problem: Vad skall vi prioritera? Partikelutsläppen, kolväteutsläppen eller kväveoxidutsläppen? De teknologier som vi har i dag tillåter inte att vi minskar på det ena utan att det andra ökar. Det är det praktiska problemet. Vi har inte givit upp inför detta, utan naturvårdsverket arbetar på att utforma regler som går att hantera. Kan vi minska tidsmarginalerna, kommer vi att göra det. Jag tror att vi i de värst drabbade områdena, i storstäderna, kommer att behöva ta bort så många som möjligt av de dieseldrivna fordonen.

Fru talman! Jag beklagar att Birgitta Dahl inte med ett ord vill fortsätta att diskutera järnvägstrafiken. Min och många andras uppfattning är nämligen att man radikalt skulle kunna förbättra miljön genom att satsa mera på järnvägen. Det räcker inte, Marianne Samuelsson, att lära fler och fler att ta tåget. Det måste också finnas ett tåg som går och går relativt snabbt. Det måste finnas biljetter, som folk har råd att använda sig av. Detta är fullständigt självklart i dag. Mycket visar vad människorna tycker om olika kollektiva transportmedel och hur de vill ha dem. Därför är det litet märkligt att Birgitta Dahl så undviker frågan om järnvägstrafiken. Vore det inte bättre, Birgitta Dahl, att snabbt och resolut ställa upp på vpk:s, miljöpartiets och centerns sida och satsa minst det fyrdubbla beloppet på järnvägen under den kommande tioårsperioden? Skulle inte detta leda till en bättre miljösituation i hela västra Sverige — och även i andra delar av landet? 39 Birgitta Dahl talade om att det egentligen är en jätteskola för landets bilister med den här satsningen som nu skall göras. Man ställer äntligen upp på vpk:s gamla krav på en sänkning av hastighetsgränserna. Eftersom det är en åtgärd som man snabbt kan använda sig av, måste den självfallet följas upp med en bättre kontroll. Om det blir en jätteskola för landets bilister, vill jag fråga: Är inte klassen i denna skola alldeles för stor, Birgitta Dahl? Antalet bilister är för många. Det håller på att bli kaos på våra vägar, och det problemet snuddade faktiskt Birgitta Dahl vid. Vad skall man då göra åt detta kaos mer än att försöka styra bilisterna genom att sänka hastighetsgränserna och påbjuda katalytisk avgasrening? Finns det någonting annat att hoppas på från regeringen, när den nu tydligen inte vill satsa på järnvägen? Birgitta Dahl nämnde tidigare att man i internationella sammanhang nu diskuterar ett forskningssamarbete. Det handlar om att utveckla ett rent trafiksystem. Det skulle vara ett av de viktigaste forskningsområdena. Hon sade också att hon företrädde det officiella Sverige och inte sig själv. Men i internationella sammanhang reste Kjell-Olof Feldt till OECD:s ministermöte såsom Sveriges representant både 1984 och 1985. Han propagerade då för att Scandinavian Link skulle byggas i Sverige. Regeringen har även tillåtit byggandet av motorvägen i Bohuslän med de konsekvenser detta kommer att få. Däremot har Bohusbanan, västkustbanan, banan Borås-Varberg samt banan Borås-Herrljunga-Uddevalla inte fått några pengar. Vad vill Birgitta Dahl göra åt detta?

Fru talman! Jag kan inte låta bli att kommentera Birgitta Dahls tal om att man vinner tid genom att länsstyrelserna gör sammanställningar om miljösituationen. Birgitta Dahl antydde att miljöåtgärderna då kommer snabbare. Jag har snarare fått den uppfattningen att när regeringen tillsätter utredningar och gör sammanställningar är det för att vinna tid åt dem som smutsar ner miljön. Först när industrin har lyckats utveckla batterier som är ickealkaliska, förbjuder regeringen alkaliska batterier. Förbudet kommer inte före industrin. Den katalytiska avgasreningen kom mycket sent till Sverige. Svenska bilföretag har i flera år exporterat bilar med katalysatorer till andra länder, t.ex. USA. En bekant till mig berättade följande. Han hade arbetat i USA i fyra år och kom tillbaka till Sverige med sin Saab, tillverkad i Sverige. Han hade tagit bort själva katalysatorn, eftersom han visste att det inte fanns oblyad bensin i Sverige. Hos Svensk Bilprovning trodde man att instrumenten var felaktiga. T.o.m. utan katalysator hade bilen så rena avgaser. Den uppfyllde de krav som man ställde i USA, men som man inte kunde ställa i Sverige på de svenska bilfabrikanterna. Då har den svenska regeringen inte vunnit tid åt miljön utan åt bilfabrikanterna. Jag vill också tala om järnvägen kontra flygoch lastbilstrafik. Här utreder man och vinner tid åt dem som vill lägga över än mer godstrafik på landsväg och dem som vill öka flygets andel av transportarbetet. Man utreder och man = Prot. 1988/89:118 utreder, men man investerar endast i ringa grad i en utbyggnad av järnvägen. 22 maj 1989 Man vinner tid åt den som inte värnar om miljön. Tänk om vi i Sverige kunde vidta radikala åtgärder. Jag kan ta ett exempel från Japan, när japanerna började bli medvetna om att man behöver en ren miljö för att kunna överleva. Utanför Tokyo på vägen mot de berg där man kan åka skidor låg en gång i tiden en kemisk industri, ungefär tre kilometer lång. Den blev ålagd att rena enligt vissa normer. Denna industri ansåg sig emellertid vara den enda och dominerande arbetsgivaren i området och struntade i reningen. Så kom den dag då företagets respittid gick ut. Inom industrin kände man sig ganska säker i sin starka ställning. Vad hände? Jo, polis kom dit och stängde fabriken. 9 000 arbetare blev arbetslösa. Japanerna vågade alltså göra detta ingrepp. Efter denna händelse vågar inte andra företag ta denna risk utan inför rening. Jag skulle önska att den svenska regeringen hade samma mod att vidta åtgärder. Då skulle också industrin skynda på betydligt snabbare än i dag.
Fru talman! Elisabet Franzéns vilseledande inlägg får inte stå oemotsagt. Först och främst har länsstyrelsernas redovisningar givit oss ett fullständigt unikt material, som inte fanns tidigare och som kan läggas till grund för radikalt skärpta åtgärder, anpassade till förhållandena i resp. län. Man har mobiliserat kunskaper på ett sätt som inte har skett tidigare. När det gäller miljöprojekt kan jag peka på ett pionjärarbete som har utförts i flera fall och som innebär att man har utvecklat metoder för att kunna lägga fast skärpta gränser, som vi inte tidigare har haft. Man har t.ex. i ett miljöprojekt i Göteborg utvecklat metoder för att mäta kolväteutsläppen. För det första har man avslöjat att utsläppen är mycket större än raffinaderier och industrier tidigare har sagt. För det andra kan undersökningarna läggas till grund för skärpta krav och kontrollsystem, som vi tidigare inte har haft tillgång till. När det gäller Dalälven pågår just nu längs efter Dalälvens lopp en systematisk omprövning och skärpning av alla givna tillstånd till både industriell verksamhet och annan verksamhet, inkl. många kommuners avloppssystem. Beträffande vissa industrier och industribranscher har vi generellt skärpt kraven och tillämpar dessa skärpta krav i ställningstagandet i enskilda anläggningar. Det intressanta är att många av regeringens beslut har fattats under industrins hot om nedläggningar. Det skedde t.ex. när det gäller Skoghallsverken, som jag nämnde tidigare. Men inte i något enda fall har det skett någon nedläggning, utan industrin har uppfyllt de nya och hårdare kraven. Man kan givetvis diskutera om inte Sverige kunde ha fattat beslut om avgasrening tidigare. Vi fattade dock beslutet tidigare än något annat land i Europa men senare än Japan och USA. Det som skiljer oss från USA är att vi har ett effektivt kontrollsystem för hur reningen fungerar. Det har man inte i USA, och det innebär att effekterna av vårt beslut är mycket mer betydande.

Fru talman! Birgitta Dahl kallar mitt inlägg vilseledande, men hon angav inte på vilken punkt. Jag har inte förnekat att de utredningar som görs är till nytta. De skall göras. Men behöver regeringen, samtidigt som utredningarna pågår, besluta - mot Göteborgs kommuns vilja — att Säröleden skall byggas om till motorväg? Göteborgs kommun ville ha en kollektivfil och öka kollektivtrafiken i stället. Är det verkligen rimligt att lägga ner miljarder på en motorvägsbit på ett par mil samtidigt som dessa utredningar pågår? Det är motstridande åtgärder. Miljöprojekt Göteborg hör vi ofta mycket skryt om. Jag har fått uppgiften att det endast är tack vare hängivna medarbetare i miljöprojektet som det blivit någonting av. Från början hade regeringen bara anslagit pengar till löner och kontor. När man ville ha pengar till utgifter av annat slag, t.ex. konsulter, fick man svaret att om man hade några utgifter kunde man väl skicka kvittona till regeringen. Detta har jag visserligen hört i andra hand; men jag har också hört att medarbetare hotat med att säga upp sig för att kunna få resurser att utveckla de metoder med hjälp av konsulter och annat som i dag presenteras och som är resultatet av ett utmärkt arbete där nere. Men vi göteborgare har absolut fått intrycket att det egentligen inte var meningen att det skulle komma ut så mycket mer än ett propagandajippo.
Fru talman! Det blir värre och värre när Elisabet Franzén talar. Miljöprojektet i Göteborg har fått mycket betydande anslag i flera olika omgångar för den typen av insatser som Elisabet Franzén nämner. Det har lett till att man kunnat lägga fram pionjärförslag på en rad områden. Regeringen förutsätter dock att projektet först redovisar en arbetsplan innan regeringen ger medel för särskilda insatser. Man har jobbat mycket kort tid, och jag vill gärna betyga att många insatser varit både ideella och skickliga. Poängen med miljöprojektet är att vi handplockar personer som går litet utöver det vanliga och som skall hjälpa till att få fart på utvecklingen och mobilisera de resurser som finns. Miljöprojektet har fått de anslag det behövt för högst betydande konsultinsatser.

Fru talman! Per Stenmarck har frågat mig hur jag ser på problemen med erosionsskadorna på de skånska stränderna, om det pågående Östersjösamarbetet har lett till något resultat samt på vilket sätt som regeringen kan stödja arbetet med att komma till rätta med erosionsskadorna. Jag besvarade en liknande interpellation av Per Stenmarck måndagen den 30 maj 1988. Jag vill nu liksom då framhålla att jag naturligtvis ser allvarligt på de problem med erosionsskador som förekommer utmed bl.a. den skånska kusten. En viktig utgångspunkt när det gäller möjligheterna att komma till rätta med erosionsproblemen är att den ständigt pågående förändringen av strandlinjen måste ses som ett led i naturens egna processer. Jag tänker då på havsströmmarnas inverkan och på den landsänkning som pågår sedan den senaste istiden. Mänsklig planering och verksamhet måste anpassas till naturens villkor. Det betyder bl.a. att utsläppen av föroreningar måste minskas radikalt både globalt, regionalt och lokalt. Det är bakgrunden till regeringens ansträngningar både internationellt och här hemma att komma till rätta med klimatförändring, försurning och havsföroreningar. Det är också skälet till de hårda miljökrav som nu ställts på bl.a. industrier, jordbruk, fordon och energianläggningar. Också när det gäller planeringen av markanvändningen måste samhällsutbyggnaden anpassas till de ramar som naturen ger. Det arbete med översiktsplaner enligt planoch bygglagen som nu pågår i landets kommuner är därför av mycket stor vikt. Enligt vad jag har fått veta har de berörda kommunerna behandlat erosionsfrågan i ett gemensamt utredningsarbete. När det gäller de tekniska förutsättningarna att skydda mark, byggnader och anläggningar mot erosionens inverkan pågår forskningsoch utvecklingsarbete vid bl.a. Lunds universitet. Detta arbete sker i samarbete med de berörda kommunerna. Vad gäller Östersjösamarbetet har det av skäl som alla kan förstå varit nödvändigt att koncentrera arbetet på de föroreningar som är följden av människans verksamhet. Jag ser det emellertid som naturligt att Östersjöns strandstater utbyter erfarenheter om erosionens inverkan och om tekniska lösningar för att lindra effekterna av denna process.

Fru talman! Jag ber att få tacka miljöministern för svaret på min interpellation. Jag konstaterar att miljöministern ser allvarligt på problemet, men att egentligen inte särskilt mycket har hänt sedan vår debatt i fjol, för att möta de skador som erosionen orsakar. Det finns på sitt sätt en ganska ödesmättad bakgrund till den här frågan. När havsvattnets nivå stiger samtidigt som landmassan sjunker, så är det ett axiom att havet brer ut sig på landets bekostnad. I en sådan utvecklingsprocess, som kanske både är en naturlig del av 43 naturens förlopp och samtidigt någonting som vi människor på olika sätt satt i gång, står vi till stora delar maktlösa. Det problem som jag här tagit upp, och som jag också förde fram i en interpellation för ett år sedan, berör de erosionsskador som i allt större utsträckning drabbar våra stränder, och som innebär att sanden försvinner. Från ett år till ett annat kan det ofta vara en långsam och omärklig process, men över en historisk tidsperiod av några sekel kan det i många fall röra sig om hundratals meter. Till icke oväsentlig del är detta ett globalt problem. Många länder runt i vår omvärld är drabbade. Många åtgärder har också vidtagits med blandat resultat. I Norden kan vi på flera ställen se en fortgående förstörelse av kusterna. Det gäller framför allt vid Jyllands väststränder i Danmark och längs södra och västra Skåne. I Skåne är stora delar av sydkusten utsatt för en kontinuerlig erosion sedan många år tillbaka. Stränderna har minskat kraftigt, vilket har drabbat ett antal kustkommuner. Hårdast drabbad är sannolikt Ystad. Men gemensamt kan sägas att samtliga kustkommuner från Ystad i söder till Ängelholm i nordväst på något sätt har drabbats. Låt mig få kommentera några punkter i miljöministerns svar. Jag vill gärna understryka att jag tror att detta i sak i många avseenden är helt korrekt. Miljöministern säger bl.a. att erosionsskador är ”ett led i naturens egna processer”. Det är säkert till stora delar riktigt. Därför är naturligtvis alla ansträngningar för att komma till rätta med klimatförändring, försurning och havsförorening, som nämns i svaret, viktiga. När miljöministern i sitt svar talar om just sådana åtgärder som människan vidtagit och som kan vara skadliga för naturen så vill jag fråga: Varför kan inte regeringen, inom ramen för dessa ansträngningar, också ta initiativ till ett stopp för den sandsugningsaktivitet, som fortfarande bedrivs? Eller är det detta som avses med orden i miljöministerns svar om att planeringen av markanvändningen måste ”anpassas till de ramar som naturen ger”? Samtidigt som miljöministern hänvisar till en rad förebyggande åtgärder krävs det oundvikligen också krafttag för att åtminstone i någon mån reparera de uppkomna skadorna. Det var anledningen till min fråga om på vilket sätt regeringen kan tänka sig att stödja arbetet med att komma till rätta med erosionsskadorna. Jag kan dess värre inte finna att miljöministern har gett något svar på denna fråga. Redan i sitt svar för ett år sedan så förklarade Birgitta Dahl, att i Östersjösamarbetet ingår ”alla frågor av betydelse för miljön”. I sitt svar i dag hänvisar miljöministern till att det varit nödvändigt att koncentrera arbetet på föroreningar förorsakade av människans verksamhet. Jag har förståelse för denna prioritering, men hoppas att jag tolkat miljöministern rätt, att även den typ av problem som jag här tagit upp så småningom kommer att diskuteras. Jag nämnde tidigare att även Danmark på en del håll är hårt drabbat av erosionsskador. Låt mig få avsluta med att fråga: Har några diskussioner förts med den danska regeringen för att om möjligt göra gemensamma Prot. 1988/89:118 ansträngningar i frågan? 22 maj 1989
Fru talman! Får jag först ytterligare kommentera varför det senaste året varit ett unikt år när det gäller våra hav och samarbetet med grannarna runt Östersjön och Nordsjön. Det behövs inga överord för att förklara det med den dramatik vi upplevt med algblomning och säldöd och andra förskräckande rapporter om den pågående förstörelsen av våra närmaste hav. Jag tror Per Stenmarck är ense med mig om att vi fått lov att göra extraordinära ansträngningar under det senaste året. Tyvärr finns det andra frågor som vi då inte hunnit ägna så mycket tid som de förtjänat. Det gäller samarbetet inom Helsingforskommissionen, samarbetet runt Nordsjön och samarbetet bilateralt med våra grannar. Vi har varit helt och hållet upptagna med att försöka få bättre insatser mot de från land och luft kommande föroreningarna till våra hav. Vi har också arbetat fram ett särskilt nordiskt program mot havsföroreningar. Jag kommer dock i det fortsatta arbetet naturligtvis att se till att också dessa frågor berörs, i all synnerhet som det faktiskt i ett regionalt perspektiv — om man vill uttrycka det litet enkelt, men lättbegripligt — rör sig om samma sandmängder som förflyttas av strömmar och havsvatten från olika delar av kustlinjen till andra, och ibland ut i havsområdet. Självfallet krävs samarbete även här, men jag tror inte vi kommer ifrån att havsströmmarna har sin gång. Vi kan minska klimatpåverkan, och det anstränger vi oss för att göra så mycket som möjligt för att minska höjningen av havsytan, men jag tror inte man kan stoppa havsströmmarna. Det tror jag inte heller Per Stenmarck vill. Insatser för att komma till rätta med dessa problem måste också kombineras med insatser i de berörda kommunerna och länen för att anpassa samhällsplaneringen till det som trots allt är naturens gång. Vi har sådana problem också längs några av våra älvar, t.ex. Dalälven och Torne älv. Jag har här i min hand en undersökning som gjorts av professor John Norrman vid naturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet om just dessa områden. Han säger att den praktiska lärdom som kan dras av vad som hänt vid Äspet är att mark inom gränserna för en havsstrands variationer ej bör utnyttjas som tomtmark eller för permanenta byggnationer i någon form. Det är mot bakgrunden av denna sorts konstateranden som jag påpekar i mitt interpellationssvar att kommunernas pågående arbete med översiktsplaner enligt den nya planoch bygglagen är mycket viktigt. Då bör man beakta dessa förhållanden för att undvika att tomtmark och byggnader akut utsätts för följderna av stranderosionen. Samtidigt kan man ju vinna att en större del av våra stränder är fria för allmän och gemensam användning.
Fru talman! Jag nämnde även inledningsvis att jag har all förståelse för den prioritering som var nödvändig under föregående år. Vad som inträffade då var förhoppningsvis extraordinärt och skall inte behöva inträffa igen. Jag har också märkt den precisering som miljöministern gjorde i sin komplettering här, att det gäller även de bilaterala kontakterna. Jag tolkar det som att det finns förutsättningar för en diskussion även inom det ämne jag här nämner när det gäller förbindelserna med Danmark. Jag är tacksam för de preciseringar vi fått. När det gäller vad de enskilda kommunerna kan göra är det naturligtvis självklart att det är där merparten av detta arbete måste göras. Det är ett arbete som i allra högsta grad har gjorts redan tidigare. Ett antal av de berörda kommunerna har avsänt ett brev, som också är undertecknat av landshövdingen i Malmöhus län, till regeringen. Man redogör där för det arbete som har utförts; stora insatser som också kostat mycket pengar. Enbart i Ystads kommun räknar man med att kostnaderna hittills har uppgått till 5-10 milj.kr., och i Skurups kommun — som är en liten kommun — talas det om kostnader på bortemot 1 milj.kr. I Trelleborgs kommun räknar man med planerade kostnader på ca 3 milj.kr., och i Vellinge kommun har man lagt ned 3-4 milj.kr., och man räknar med ytterligare ca 9 milj.kr. Det rör sig hittills om utgifter i storleksordningen 9-15 milj.kr. och man planerar utgifter på 30-35 milj.kr. Det är för dessa kommuner fråga om mycket pengar. Jag tycker att man i det här sammanhanget måste fundera på om det inte också finns ett riksintresse av förebyggande åtgärder men också för forskningsinsatser. Miljöministern får väl så småningom redovisa hur hon ser på den frågan för de berörda kommunerna, eftersom de har begärt att få träffa regeringsrepresentanter och höra deras syn oå detta. Låt mig klargöra den fråga jag ställde inledningsvis. På vilket sätt skulle regeringen kunna tänka sig att stödja arbetet med att bota dessa skador och bryta den ständigt negativa utvecklingen? På vilket sätt kan regeringen tänka sig stödja en mer aktiv forskning på det här området?

Fru talman! Mot bakgrund av några enskilda ärenden har Maria Leissner fråga mig följande: Är invandrarministern beredd att upprepa uttalanden från propositionen 1985/86:17 om att en person som riskerar att utsättas för tortyr inte skall utvisas? Anser invandrarministern att regeringen till fullo följer åtagandena i tortyrkonventionen i sin praktiska politik? Finns det några undantag från huvudregeln att bevilja uppehållstillstånd för personer som riskerar tortyr, och vilka är dessa i så fall? Anser invandrarministern att dokumenterad tortyr i hemlandet, under i princip oförändrade politiska förhållanden, inte innebär grundad anledning att tro att den asylsökande utsätts för tortyr igen vid hemkomsten?

Reglerna om asylrätt är oförändrade. Mitt svar på Maria Leissners första fråga blir därför att åtagandena kvarstår. Svaret på den andra frågan är ja! Beträffande den tredje frågan, om det finns några undantag från huvudregeln att bevilja uppehållstillstånd för personer som riskerar tortyr, är svaret i princip nej. Av 78 § andra stycket jämfört med 77 § utlänningslagen framgår emellertid, att om en utlänningi eller utom riket har bedrivit verksamhet som har inneburit fara för rikets säkerhet, och det finns anledning att anta att han skulle fortsätta sådan verksamhet här, får han sändas till ett land där han riskerar politisk förföljelse om han inte kan sändas till något annat land. Lagtexten åsyftar emellertid ett fall som är så extremt att regeringen ännu inte, mig veterligt, haft anledning att tillämpa stadgandet. Därefter övergår jag till att besvara den fjärde frågan. Bedömningen av faran för att utsättas för tortyr måste göras i varje enskilt fall efter sedvanlig noggrann prövning. Om det i ett ärende dokumenteras att myndigheterna i den asylsökandes hemland utsatt sökanden för tortyr, tyder detta på att det förekommer allvarlig förföljelse. Den som riskerar sådan förföljelse får, i enlighet med den svenska lagstiftningen, uppehållstillstånd i Sverige.

Det torde visserligen ha framgått av de svar som jag just lämnat, men för att undanröja eventuella oklarheter, vill jag än en gång göra klart, att den som löper risk för att utsättas för tortyr av myndigheterna i sitt hemland, eller i ett annat land, som vederbörande riskerar att bli sänd till, givetvis har rätt till asyl i Sverige. Detta är den praxis som regeringen tillämpar.